Herr talman! Jag noterar att Bengt Göransson fortsätter att välja att inte föra den här debatten seriöst. Jag ställde frågan, om Bengt Göransson är medveten om de framtida lärarutbildningsbehoven. Inte ens denna fråga svarade Bengt Göransson på. Då drar jag den slutsatsen att han inte är medveten om vad som kommer att inträffa i slutet av 90-talet, om lärarutbildningarna inte ökar. Han kan inte ens säga att regeringen har behoven klara för sig. Hade man haft det hade man kunnat diskutera hur stora utbildningsbehoven är. Här kan vi säkert ha olika uppfattningar. Men jag trodde att Bengt Göransson åtminstone kunde erkänna att det finns ett mycket stort behov som måste tillgodoses, om vi skall ha lärare i skolan. Självfallet skall vi dessutom se till att vi har lärare av god kvalitet. Av regeringens skrivelse, som riksdagen har fått ta del av, framgår att man planerar att se till att utbildningsdepartementets huvudtitel? skall minska med 1 miljard kronor. Därför vill jag fråga Bengt Göransson om det ändå inte måste ligga någonting bakom. Ni måste väl ha funderat över hur ni skall göra besparingen. Skall högskoleväsendet drabbas av ytterligare nedskärningar i en tid när alla egentligen är medvetna om behoven av förstärkningar både för att förbättra kvaliteten och genomströmningen och för att kunna öka dimensioneringen? Det finns, Bengt Göransson, anledning att vara orolig när man får läsa sådana propåer i skrivelsen. Anslaget i regeringens skrivelse är ju annars att de åtgärder som nu skall vidtas skall syfta till att stärka landets konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det är alldeles riktigt och nödvändigt att detta sker. Men då är det, Bengt Göransson, sannerligen inte utbildning som man skall spara på. Då är det tvärtom utbildning som man skall satsa på. Den här typen av närmast kamrerarfilosofi som för närvarande drivs in absurdum i regeringskansliet ger faktiskt anledning till oro. Bengt Göransson sade att vi skall försöka ta reda på varför studenterna inte fullföljer sina studier. Jag kan ge Bengt Göransson några upplysningar. Vid utbildningar som har ungefär 70-procentig genomströmning -- dvs. 30 % av eleverna lämnar utbildningen -- slutar 10 % av studenterna studierna ganska tidigt,därför att de har valt fel utbildning och inser att de inte klarar av det hela. Ca 10 % slutar därför att de inser att de inte kommer att kunna klara de studieskulder som de nu tar på sig, och ca 10 % slutar därför att det finns en sådan brist på utbildade akademiker att de blir erbjudna goda och välbetalda arbeten långt innan de har avslutat sina studier. Allt detta är oroande,
Herr talman! Jag vill gärna till hundra procent stödja den antibyråkratikampanj som Bengt Göransson aviserade. I det sammanhanget kan man göra det ansvar som högskolor och universitet redan i dag har tydligt för dem själva. På något sätt är vi alla inskolade -- och naturligtvis även goda byråkrater ute i landet -- i ett system där man föreställer sig att man måste vänta på vad pappa säger. Vi måste alltså göra klart att det finns möjligheter, befogenheter och ansvar -- bl.a. för att skapa lokala, tydliga antagningssystem, så att studenterna inte behöver söka på flera orter. Fanns det ett lokalt system behövde inte studenter fara omkring som jojor överallt i landet. Studenterna vet vad de vill, de vet vart de vill komma. Med dagens centrala system tvingas de söka överallt.
Herr talman! Larz Johansson beklagade i sitt sista inlägg att jag inte är seriös, att jag inte svarar på hans fråga om jag är medveten om framtida behov. I och för sig är jag väl van vid att Larz Johansson i varje debatt där han medverkar uppträder som den stränge recensenten som utdelar skolbetyg likt en gammaldags magister som talar om hur hans elever förhåller sig. Jag accepterar i det stycket att tillhöra dem som får ständiga underbetyg av Larz Johansson. Jag har på den punkten gett upp hoppet att vid något tillfälle få något erkännsamt ord. Jag har emellertid, och det vill jag i detta sammanhang understryka, i en rad handlingar och dokument som har redovisats för riksdagen och i offentlig debatt uttalat vilka åsikter och synpunkter som jag har på högskoleverksamhet. Jag har redovisat regeringens ställningstaganden, men när det gäller att på förhand avslöja vad som står i budgetpropositionen -- och här har vi också mötts i tidigare debatter -- innan regeringen har fattat beslut har jag sagt att jag ser mig förhindrad att göra uttalanden.

Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig om jag anser att jag tagit ansvar för att lärare och elever får den utbildning de bör få i EG-frågor och andra dagsaktuella frågor. Hans Leghammar tar i sin interpellation upp, och betonar, vikten av kunskaper, informationsfrihet och fri opinionsbildning. Som ett exempel på kunskapsbrist nämner han svenska gymnasieelevers och lärares bristande insikt om Jag instämmer i Hans Leghammars syn på vikten av ökade kunskaper om vår omvärld. Kunskap om framtidens Europa rymmer dock mycket mer än formella beslutsprocesser i EG. I regeringens proposition från 1987 om Sverige och den västeuropeiska integrationen, liksom i riksdagsbeslutet, slogs vikten av ökad kunskap om Europafrågorna fast. Som ett resultat av detta inleddes en diskussion ute i skolan, i organisationerna och i massmedia om integrationsfrågorna. Mitt intryck är att allt fler människor deltar i denna diskussion. Ett flertal departement och organisationer är sedan i somras engagerade i framtagandet och spridandet av lämpligt studiematerial till handledare och elever om Europafrågorna. Handledningar och andra skrifter har delats ut till lärare och elever på skolorna runt om i landet. Man har även inom lärarutbildningarna ett stort ansvar för att följa utvecklingen på det internationella området. I utbildningsplanerna för grundskollärarlinjen och ämneslärarlinjen påpekas bl.a. att de studerande genom utbildningen skall ges ökad förmåga att bygga upp internationell förståelse hos sina elever och förbereda dem för att vara verksamma i ett mångkulturellt samhälle. Likaså betonas vikten av kompetens i engelska för att främja ett internationellt samarbete. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att regeringen har sett Europafrågorna som ett viktigt och prioriterat område.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret, även om jag ur min synvinkel finner det mycket svepande. Dess värre tas inte huvudfrågan upp. Jag har varit ute i skolorna och blivit litet skrämd av den kunskapsnivå som tyvärr finns i många dagsaktuella frågor. Eleverna säger till mig att de inte kan klara av den dagsaktuella debatten, eftersom de inte har de kunskaper som står till buds. Jag tycker att svaret är väldigt svepande, och ansvarsfrågan berörs inte alls. Jag ställde en rak fråga om ansvaret: Finns det tillräckliga kunskaper ute i skolorna i dag för att man skall kunna hantera de dagsaktuella frågorna? Svaret innehåller en något polemiserande uppgift om att kunskaper om framtidens Europa rymmer dock mer än formella beslutsprocesser i EG. Jag tycker att beslutsprocessen i EG är en väldigt central fråga för att man skall kunna förstå och debattera EG-problematiken. Anser utbildningsministern inte att man kan ställa krav på lärare och elever i gymnasieskolorna om t.ex. att studera beslutsprocessen i Sveriges riksdag? När nu Sveriges riksdag är på väg att lämna över mycket av beslutsprocessen till EG, är det viktigt att veta hur denna beslutsprocess ser ut när man skall diskutera EG-frågan. Jag tycker att den här frågan är mycket central. Utbildningsministern säger vidare i sitt svar att hans intryck är att allt fler människor deltar i diskussionen om EG. Ja, visst, men med vilka kunskaper? Det har delats ut handledning och andra skrifter till lärare och elever, står det i svaret. Men på de skolor som jag har besökt finns inte detta material, utan det material som finns är från näringslivet. Det är SAFs propaganda som finns ute på skolorna, och det är den bakgrundskunskap som de flesta lärare och elever dess värre har i denna fråga. För mig är inte detta tillfredsställande. Efter att ha varit ute i skolorna och sett hur det ser ut har jag velat slå larm, men jag får ett ganska svepande svar som inte går in på de väsentliga formuleringarna. Jag hoppas att jag skall få ett förtydligande svar om ansvarsförhållandet, eller åtminstone ett löfte om att utbildningsdepartementet skall följa upp frågan för att se hur det verkligen står till.

Herr talman! Hans Leghammars inlägg var intressant på många sätt. Det röjer en mycket vanlig föreställning, nämligen den att det måste finnas läroböcker i skolan som ständigt är dagsaktuella och korrekt beskriver det senaste kvartalets debatt. För några år sedan, när jag var skolminister, mötte jag ständigt förebråelser för de dåliga läroböckerna. ''Tänk'', sade man, ''vi har läroböcker där det står att Fälldin är statsminister.'' Jag tycker inte att det är bra, men det är faktiskt inte nödvändigt att ha en lärobok som vid varje tillfälle presenterar den senaste ministerlistan. En normalbegåvad lärare bör ha möjlighet att ur tillgängligt material plocka fram och ta reda på vilka som ingår i regeringen vid det aktuella undervisningstillfället. Läroböckerna kan ha ett betydligt längre tidsperspektiv än så. Därför delar jag inte Hans Leghammars uppfattning att det skulle råda en sådan brist på material om EG.

Det är ganska naturligt att det förhåller sig så. I det här sammanhanget är det inte fråga om att ställa krav på objektivitet i det statligt auktoriserade totala materialet som skall stå till förfogande. Vi skall i stället kräva att lärarna klipper artiklar ur tidningarna, där det ju finns inlägg i olika riktningar varje dag. Man kan läsa vad Sven Lindqvist skriver. Han tillhör inte SAFs propagandister. Man får också se till att engagera dem som befinner sig utanför skolan, t.ex. föräldrarna. De kan väl fråga sina barn och uppmana dem: ''Klipp ur den här intressanta artikeln! Ta med den till skolan och be att ni får diskutera innehållet!'' På det sättet kan man få ett öppet och givande samspel, och då kan skolan bli konstruktiv och utvecklande för de unga eleverna. Jag vill utveckla detta ytterligare litet grand. Jag medger att det var en liten polemisk vinkling i detta med beslutsprocessen. Det var intressant att Hans Leghammar frågade om inte beslutsprocessen i riksdagen är viktig. I bakhuvudet erinrade jag mig att min son var på studiebesök i riksdagen 1984, då jag hade varit minister i två år. På provet i samhällskunskap efteråt hade min son fått svara på frågan: Hur lång taletid har ett statsråd vid ett svar på en fråga i riksdagen? Det är intressant att jag, varje gång jag kommer till denna kammare för att svara på frågor, börjar med att plocka fram riksdagsordningen för att se hur många minuter jag har till mitt förfogande. Jag glömmer bort det mellan varje gång. Ibland går jag upp och frågar talmannen hur lång taletid jag har. Jag vet inte om det kan ses som ett uttryck för att jag är ointresserad av riksdagens arbete, men jag tycker nog att jag är ganska intresserad och följer det nära. Vi väljer så ofta att fixera oss vid formalia, men vad som är angeläget i denna oerhört viktiga EG-debatt är att från alla håll bevaka att lärarna på skolorna följer tidningsdebatten och inte litar till ett material som handlar om förra kvartalets debatt, som i själva verket är förra årets debatt. I en snabbt föränderlig värld är det enda som vi med säkerhet kan veta att de broschyrer som skrevs i fjol inte är någon god vägledning i dag.

Herr talman! Polemiken fortsätter, men de centrala frågorna glider hela tiden undan. Visst är det svårt med läroboksproblematiken i speciellt samhällskunskap. Där kommer ansvarsfrågan in: Vad anser utbildningsministern att man skall göra i stället när det inte finns några böcker och elever och lärare säger att de inte har kunskaper för att klara av de dagsaktuella frågorna? Jag anser att ministern då faktiskt inte har tagit ansvar för sitt område. Jag kräver att gymnasieskolan skall fungera som en grogrund för en levande debatt. Dess värre känner alltför många elever i dag att skolan inte fungerar så. Eleverna kan inte hänga med. De förstår inte den snabba utveckling som vi har i dag. Detta ser jag som ett väldigt stort problem, men det svar jag fick av utbildningsministern bestod mest av polemik. Utbildningsministern säger vidare i sitt svar att man skall ställa krav på lärarna. Ja, visst, men följ då upp dessa krav och se efter om de verkligen uppfylls! Under mina besök i olika skolor har det visat sig att lärarna kanske inte alltid har levt upp till dessa krav. Jag vill återanknyta till detta med beslutsprocessen, där polemiken blir i det närmaste skrattretande när Bengt Göransson tar upp EGs beslutsprocess och jämför den med statsrådens taletid vid frågedebatter. Det är faktiskt en viss skillnad mellan hur demokratin ser ut i den beslutsprocess som tillämpas i EG och den makt som kommissionen, rådet i EG och EG-parlamentet har. Det innebär en viss gradskillnad att jämföra med hur lång tid ett statsråd får tala i frågedebatter.

Herr talman! Jag skulle inte ett ögonblick ha refererat till ett statsråds taletid i riksdagen om inte Hans Leghammar själv hade valt riksdagens arbetsordning som exempel på nödvändiga kunskaper för unga människor. Då tillät jag mig att ur min egen erfarenhet från min familj redovisa vad som faktiskt händer när man uppställer just detta krav. Det var således inte någon form av polemik eller något försök att bagatellisera det. Jag talade om vad en ung man i denna stad faktiskt hade fått prov på när han läste samhällskunskap. Jag vill mycket bestämt hävda att jag inte ägnar mig åt polemik i snäv bemärkelse. Däremot invänder jag mot Hans Leghammars föreställning att man skulle kunna ha ett läromaterial, en lärobok, som skulle vara den enda och den auktoriserade. Han talar hela tiden om det. Han frågar vad man skall använda i stället när det inte finns någon sådan lärobok och eleverna säger att de har svårt att delta i debatten eftersom de vet för litet. Svaret på den frågan kanske kan vara att det rör sig om svåra frågor, och svåra frågor är svåra att debattera eftersom man nästan alltid vet för litet. Skolan måste också respektera människor så till vida att svåra frågor kräver mycket av inlärningen. I den enkla broschyrformen kan man inte plocka fram uppgifter som gör att man direkt kan delta i varje debatt hur djup som helst. För mig är detta en viktig princip för ett fritt intellektuellt tänkande. Man måste våga erkänna att svåra frågor faktiskt är svåra. Man måste våga erkänna och inse att man inte har svar på alla frågor som dyker upp. Det har man inte. EG-frågan är utomordentligt komplicerad. Det är inte minst, Hans Leghammar, besvärligt och komplicerat att förstå vilken funktion EG kommissionen och parlamentarikerna har och vilken möjlighet enskilda medborgare i olika länder har att spela en roll. Det är viktigt att det lyfts fram. Det tycker jag att man kan lyfta fram bättre i skolan genom att förse eleverna med underlag för diskussion i form av artiklar från tidningar. Per Gahrton kan t.ex. ha skrivit en artikel. Han har som bekant vissa synpunkter på detta ämne och har såvitt jag vet också visat en viss aktivitet när det gäller att medverka i skolorna. En av de mest entusiastiska företrädarna för Industriförbundet kan också ha skrivit en artikel som redovisar andra föreställningar och önskemål. En riksdagshandling från en EG-debatt i riksdagen kan vara ytterligare ett instrument. Så tycker jag att man skall hantera den frågan. Skolan har möjlighet att göra det. På så sätt kan skolan ge eleverna den kunskap som medför att de vågar delta i debatten och, när de deltar i debatten, vågar erkänna att de faktiskt inser att det finns åtskilligt som de ännu icke har hunnit lära sig. De får därför vänta med kategoriska ställningstaganden tills de har hunnit tränga djupare in i de frågor som diskuteras i skolan.
Herr talman! Om utbildningsministern inte förstår vad jag menar med beslutsprocess och att beslutsprocessen inte har så mycket att göra med interpellationer, även om interpellationen kan få en viss följdverkan på besluten, kan herr minister i så fall be om ett förtydligande av min fråga. Det var faktiskt inte interpellationsdebatten som jag avsåg med beslutsprocess. Det tror jag att ministern förstod även om han ville göra det litet polemiskt. Det gäller beslutsprocesser för att förstå ett demokratiskt skeende. Det är viktigt. Vi är båda mycket medvetna om att det finns många onödiga frågor i ett beslutsskeende. Om ministern misstänker att jag hade ställt fel frågor till eleverna, kunde han ha frågat mig hur jag hade formulerat frågorna. Ministern kunde ha frågat om jag hade ställt den typen av frågor som han tog som exempel. Jag har aldrig tagit upp frågan om att läroboken skulle vara det centrala i utbildning och fortbildning. Jag konstaterar att det material som lärarna i dag dess värre hämtar baskunskap ifrån och som de kan sprida ute på skolorna är SAFs material. När man sitter och dricker kaffe med lärarna i kafferummet efter diskussioner säger de att de har fått sina kunskaper om EG från det material som de har läst in där. Det är ganska beklagligt. Jag ville därför slå larm om detta till utbildningsministern i Sveriges riksdag, så att han skulle kunna få en ärlig chans att föja upp detta. I stället för att ta mitt larm på allvar för han en polemisk debatt och inte en allvarlig diskussion om hur viktig kunskapen är för en levande demokrati. Jag anser, herr talman, att det är allvarligt att eleverna i dagens gymnasieskola inte anser sig kunna hänga med i debatten. Jag hoppas faktiskt att jag har väckt ett litet frågetecken hos ministern.
Herr talman! Jag tror att jag förstod frågan. Anledningen till att jag svarade på detta sätt, vilket jag nu tvingas upprepa, var att jag har konkret erfarenhet av hur skolorna hanterar den typen av krav på kunskaper. Det var därför jag valde det exemplet. För mig var det ett oroande exempel på en undervisning som mera syftar till formalia än det som är viktigt för samhällskunskapen, nämligen att ge kunskap om och förtrogenhet med demokratins funktion. Jag har all respekt för den oro och kanske den upprördhet som Hans Leghammar känner. Den känner jag ofta när jag är ute i skolorna och ser det kampanjmaterial av olika slag som öses över skolorna under beteckningen läromedel och hjälpmedel för undervisningen. Jag vände mig mot föreställningen att man med någon form av läromedel som tillhör den auktoriserade gruppen skulle ersätta detta. Debatten sker så snabbt och är så föränderlig. Jag vill uppriktigt säga, Hans Leghammar, att det är på grund av att jag tar frågan på allvar som jag så starkt betonar lärarnas skyldighet att orientera sig i den aktuella debatten och utnyttja det material som finns. Det är inte så, vilket var min poäng, att EG frågan är odebatterad i Sverige. Människor kan vada i material om EG-debatten om de vill. Det är därför oförsvarligt om de som har den pedagogiska uppgiften inte plockar fram det materialet. Läraren har en självständig uppgift som lärare och ett ansvar i kraft av denna självständighet. Detta ville jag betona. Jag hoppas att vi är överens om att man måste våga ställa krav i det avseendet. Jag hoppas vidare att denna debatt skall kunna vara en påminnelse att man inte enkelt, bekvämt och mekaniskt får släpa med sig det kampanjmaterial som har råkat hamna i skolans postbox på morgonen. Det tror jag att vi är fullständigt överens om.

Herr talman! Britta Bjelle har i en interpellation frågat mig om jag avser att genomföra någon utvärdering av genomslaget i praxis av den nya lagstiftningen om trafiknykterhetsbrotten. Hon har vidare frågat om de signaler som redan nu kan ses föranleder någon åtgärd från regeringen. Slutligen har hon frågat om regeringen med sitt förslag till ändring av rattfylleribestämmelserna avsåg att åstadkomma en strafflindring av rattfylleribrott på det sätt som nu synes ske. Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till skärpning av reglerna för brottsrubricering och påföljder för rattfylleribrott. Frågorna rör samma ämne. Jag besvarar dem därför i ett sammanhang. Som Britta Bjelle säger godtog riksdagen vad jag uttalade om påföljdsbestämmelserna i propositionen till de lagändringar beträffande trafiknykterhetsbrotten som trädde i kraft vid halvårsskiftet i år . Bakgrunden till hennes frågor till mig nu är att det enligt hennes uppfattning tycks vara så att villkorlig dom har blivit den normala påföljden även vid grova rattfylleribrott med höga promillehalter. Eftersom regeringen och riksdagens majoritet alltså varit eniga när det gäller principerna för påföljdsvalet är det något förvånande att Britta Bjelle nu frågar vilken avsikt regeringen hade i denna fråga. Som Britta Bjelle har konstaterat har det rått enighet mellan regeringen och riksdagen om vilka överväganden som bör göras när det gäller påföljder för rattfylleri. Justitieutskottet uttalade sålunda i sitt av riksdagen godkända betänkande att utskottet i likhet med justitieministern ansåg att det är bättre för trafiksäkerheten om påföljdssystemets många olika möjligheter utnyttjas för att komma till rätta med den enskilde gärningsmannens grundläggande problem, hans alkoholmissbruk. Vidare konstaterades både i propositionen och utskottsbetänkandet att de allmänna principerna för påföljdsval är tillämpliga även när det gäller val av påföljd för rattfyllerister och att det innebär att rätten alltid skall fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Vad gäller valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn konstaterades det i propositionen att det i princip krävs att det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet för att villkorlig dom skall kunna komma i fråga. Som Britta Bjelle säger så framhölls det också att utrymmet för villkorlig dom för den som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri är begränsat till följd av att de flesta av dem har kroniska alkoholproblem. Utskottet hade inte något att invända mot vad som anförts om de närmare förutsättningarna för det inbördes valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn. Det synsätt beträffande påföljdsvalet för rattfylleribrott som kommit till uttryck både i regeringens proposition och i det av riksdagen godkända betänkandet är enligt min uppfattning välgrundat och jag kan inte se att det finns något skäl att nu ändra uppfattning i frågan. Det är inte mer än litet drygt fyra månader sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft. Enligt min mening är det alldeles för tidigt att utifrån vissa tingsrättsavgöranden dra några slutsatser om framtida praxis beträffande påföljder för grova rattfyllerier. Bl.a. har överinstanserna endast i begränsad omfattning avgjort mål enligt den nya lagstiftningen. Självfallet följer vi inom departementet utvecklingen av praxis. Vi får dock räkna med att det tar en viss tid innan någon närmare utvärdering kan redovisas. I en utvärdering bör inte bara domstolarnas påpföljdspraxis belysas utan också utvecklingen av rattfylleribrottsligheten. Att en utvärdering bör göras är dock något som jag uttalade mig om redan i propositionen och som sedan också ströks under i utskottsbetänkandet. Martin Olsson säger i sin fråga bl.a. att åtskilliga personer som haft minst 1,5 " trots alkoholhalten inte dömts för grovt rattfylleri. Uppgiften stämmer inte med de informationer som jag har fått. I propositionen har jag också uttryckligen framhållit att avsikten är att rattfyllerier med en alkoholhalt på minst 1,5 " regelmässigt skall bedömas som grova. Däremot lämnar den nya lagstiftningen ett utrymme som inte fanns tidigare för att bedöma brottet som grovt även om alkoholhalten är lägre än 1,5 ".

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Justitieministern vill ge mig något slags släng genom att säga att det är förvånande att jag frågar om principer för påföljdsvalet. Låt mig då replikera och säga att jag tycker att det är förvånande att justitieministern inte kan svara på min fråga huruvida det var och är justitieministerns mening att villkorlig dom skall vara normalpåföljd för rattfylleribrott. För inte så länge sedan stod det i en artikel i Fängelsestraffet för grovt rattfylleri slopas. Det har redan försvunnit. Även om du har 2,5 " skall du dömas till villkorlig dom och böter. Uppgiften kom från en rådman vid Stockholms tingsrätt. I artikeln redogörs för att lagmannen och sju chefrådmän vid Stockholms tingsrätt i ett möte beslutat att rekommendera samtliga domare vid Stockholms tingsrätt att döma till villkorlig dom och böter i normalfallet av grovt rattfylleri. Den här tolkningen av bestämmelserna för grovt rattfylleri tycks ha spridits i Domstolssverige. I dagens Svenska Dagbladet redovisas hur Malmö tingsrätt dömt hälften av dem som gjort sig skyldiga till grova rattfylleribrott till villkorlig dom och böter. Jag har beställt domar från några olika tingsrätter i landet. Uppgifterna är ganska entydiga. Villkorlig dom och böter utdöms i normalfallet, och jag har inte sett att personundersökning har utförts i något av dessa fall. Min mening är att en sådan utveckling inte sanktioneras i propositionen och i betänkandet. Jag har blivit kontaktad av domare, och jag har själv tagit kontakt med domare, och jag har fått uppfattningen att det råder viss förvirring om vad propositionen innebär. Jag skall läsa ur ett av breven som jag har fått från en chefrådman. Han skriver: Vi har nu av allt att döma kommit in i en mindre lyckad rättstillämpning. Förklaringen ligger till stor del i oklarheter och ofullkomlighet i förarbetena. För min del vill jag peka på att hela propositionen och debatten som följde på den handlade om att rattfylleribrottet till sin natur var så allvarligt att det krävdes en kraftig utvidgning av straffbarhetsområdet.

Den som har kört bil med en hög promillehalt i blodet har starkt nedsatt omdöme, reducerad reaktionsförmåga och dålig körkapacitet. Det finns dessutom belagt att risken för att en förare med en alkoholhalt på 1,5 " i blodet blir delaktig i en trafikolycka är ca 40 gånger större än om föraren hade varit nykter. Och olycksrisken är 145 gånger större vid 2 ". Det visar att den som kör bil med mycket hög halt av alkohol i blodet visat uppenbar likgiltighet för sina medtrafikanters säkerhet och skall därför dömas till fängelse. Jag menar att det synsätt som jag nu redogjort för stöds i propositionen. Det är vidare väl känt att mörkertalet är högt när det gäller rattfylleribrott. Det är säkerligen ofta så att den som grips för grovt rattfylleri inte kör bil alkoholpåverkad för första gången. Återfallsrisken i förening med kunskapen om att det finns en alkoholproblematik i botten gör att man endast i undantagsfall skall underlåta att förordna om personundersökning. I propositionen finns stöd för mitt resonemang. Justitieministern skriver beträffande tidigare praxis: ''För egen del anser jag att det är angeläget att ta till vara på de möjligheter som finns att söka motverka fortsatt brottslighet och därmed ett trafikfarligt beteende genom behandling och andra former av stöd och hjälpåtgärder.'' Vidare skriver statsrådet något senare: ''Utrymmet för villkorlig dom som påföljd för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri är emellertid begränsat till följd av att en stor majoritet av dem har kroniska alkoholproblem.'' Hur skall man, justitieministern, kunna få reda på om stöd behövs eller om det föreligger alkoholproblem utan att göra personundersökning? Min uppfattning är att om det regelmässigt skulle göras personundersökningar vid grova rattfylleribrott skulle villkorlig dom och böter förmodligen inte bli normalstraffet. I propositionen finns inte sanktionerat att normalstraffet för grovt rattfylleri skall vara villkorlig dom. Om justitieministern menar något annat än det jag har beskrivit, vore det bra om justitieministern talade om det nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga, som gällde om regeringen avser att ta initiativ till en skärpning av reglerna för brottsrubricering och påföljder när det gäller rattfylleribrott. Bakgrunden till frågan var att färre dömts till fängelse för rattfylleri enligt den sedan halvårsskiftet gällande rattfyllerilagstiftningen än enligt tidigare gällande lagstiftning. Jag ställde frågan redan den 1 oktober och har alltså på grund av Britta Bjelles senare inlämnade interpellation fått vänta en och en halv månad på svar. Min fråga kommenteras bara i ett kort slutstycke i justitieministerns gemensamma svar på frågan och interpellationen. Något svar på min fråga ges inte direkt, utan justitieministern anser i stället, anmärkningsvärt nog, att utgångspunkten för min fråga, alltså att färre personer med hög promillehalt i blodet dömts till fängelse än tidigare, inte stämmer med de informationer hon har fått. Herr talman! Varje år begås i vårt land ca 3 innebär att 8 200 kör rattfulla varje dag. Rattfylleristerna förorsakar en tredjedel av alla dödsfall i trafiken, alltså flera hundra dödsfall per år. Dessutom blir många svårt skadade, kanske för hela livet. Vidare är de materiella skador som orsakas av rattfyllerister betydande. Jag vill nämna denna enorma omfattning av rattfylleriet och dess följder för att vi skall erinra oss om vilken stor fråga det är för hela vårt samhälle. Vi måste som utgångspunkt för denna debatt -- liksom i övrigt när vi tar ställning till rattfyllerilagstiftningen -- ha, att var och en som kör bil eller annat motorfordon efter att ha druckit alkohol eller intagit andra berusningsmedel är en direkt livsfara för alla oss andra som uppehåller oss på eller i närheten av en väg. Den som kör alkoholpåverkad eller påverkad av annat hotar oss alla, och ingen kan skydda sig mot en för tidig död eller allvarliga skador på grund av rattfylleristernas framfart. Vi måste därför från samhällets sida klart fastslå att alkohol och trafik inte får höra ihop. Det gäller att få denna vitala grundsats att bli allmänt accepterad, ja, vara en del av de värderingar som omfattas av alla i vårt land. Förhoppningsvis omfattas vi alla av grundsatsen att vi skall ha respekt för livet och att ingen har rätt att döda eller skada andra människor. För att samhällets budskap verkligen skall innebära att alkohol och trafik inte hör ihop har vi inom centerpartiet arbetat för en nollpromillegräns. Vi arbetar dessutom för att samma promilleregler som gäller till lands även skall gälla till sjöss. Ännu har vi inte fått en nollpromillegräns, men tack vare den breda opinionen för en sådan sänktes gränsen från 0,5 till 0,2 ". Vi bör därvid komma ihåg att regeringen endast föreslog en sänkning till 0,3 ". Kravet på promillegränser till sjöss har ännu ej accepterats av socialdemokraterna, vilket framgick av det frågesvar jag fick för drygt en månad sedan av justitieministern. Utöver sänkning av promillegränsen genomfördes vid senaste halvårsskiftet den förändringen att trafiknykterhetsbrotten indelas i rattfylleri och grovt rattfylleri. Påföljden för grovt rattfylleri är fängelse i högst ett år. Vid bedömning om brottet skall bedömas som grovt rattfylleri skall enligt trafikbrottslagen särskilt beaktas dels om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,5 ", dels om ''föraren annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel'', dels också om ''framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten''. Jag vill erinra om att vid riksdagsbehandlingen av lagändringen krävde vi från centerpartiet att gränsen för grovt rattfylleri skulle sättas vid 1,0 " i stället för vid 1,5 ". Tidigare dömdes de som hade minst 1,5 " nästan undantagslöst till fängelse. Min fråga är föranledd av att uppgifter från olika delar av landet visande att åtskilliga, som enligt tidigare lagstiftning skulle ha dömts till fängelse, nu fått annan påföljd än fängelse. I Sundsvall publicerades i mitten av september i år uppgiften att av 21 domar vid tingsrätten hade endast sex lett till fängelse. Sex personer med mer än 2,0 " hade sluppit undan med böter. Erfarna åklagare uttalade sig mycket kritiskt mot lagändringen. Samtidigt fick jag uppgift från Karlskrona om hur en yngling som kört med 1,85 " alkohol i blodet sluppit fängelse. En besviken åklagare uttalade att först rubricerar man upp ett brott och sedan används lagens förarbeten för att mildra straffet. Egentligen skall vi inte bli förvånade över att lagens tolkning blivit denna. Redan i våras kunde vi läsa i tidningarna att justitiedepartementets sakkunnige vid information för Stockholms tingsrätt framhållit att den nya lagen skulle medföra att många grova rattfyllerister kunde räkna med mildare straff. I senaste numret av tidningen Advokaten skriver chefsrådman Anders Stendahl att uttalanden i förarbetena till lagstiftningen skapat osäkerhet och att många domstolar är på väg att ändra sitt dömande i rattfyllerimålen. Anders Stendahl ger ett exempel på hur en man med 2,19 " alkoholhalt i blodet, och som dessutom gjort sig skyldig till olovlig körning, fått villkorlig dom. I dagens nummer av Svenska Dagbladet kan vi, som Britta Bjelle påpekat, läsa om en undersökning gjord i Malmö utvisande att hälften av dem som dömts fått villkorlig dom eller dagsböter efter lagändringen. Före den 1 juli dömdes 75--80 % till fängelse. Sedan jag ställde frågan har alltså ytterligare bevis framkommit att den nya lagen lett till färre fängelsestraff. Justitieministern säger i sitt korta svar till mig: ''Uppgiften stämmer inte med de informationer som jag har fått.'' Då undrar jag om inte justitieministern och hennes medarbetare är de enda som inte nåtts av denna information. Varför enligt min mening grovt rattfylleri bör leda till fängelsestraff är främst fängelsestraffets allmänpreventiva effekt. Det måste vara avskräckande straff, vilket risken för fängelse är för de flesta. Är det för att minska rattfylleriet -- alltså dödsriskerna på vägarna -- eller är det för att platserna inom kriminalvården inte räcker till som färre döms till fängelse? Till slut ytterligare en fråga: Ser justitieministern ingen risk ur allmänpreventiv synpunkt att färre nu döms till fängelse för rattfylleribrott?

Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att i ett rättssamhälle är tillämpningen av lagen en uppgift för rättsväsendet. Den styrning av tillämpningen som regering och riksdag skall svara för bör inskränka sig till beslut om nya lagar och uttalanden i förarbetena i anslutning till det. Jag är därför inte beredd att här diskutera konkreta tolknings och tillämpningsfrågor. Det är en uppgift som ytterst måste ankomma på domstolarna. Genom domstolsväsendet har vi en instansordning som syftar till att åstadkomma en enhetlighet och en stadga i praxis. Jag vet att frågan om påföljdsvalet vid rattfylleri är föremål för ingående diskussioner inom ramen för rättsväsendet. Jag kan bl.a. nämna att riksåklagaren just den här veckan i ett genmäle till högsta domstolen medgett prövningstillstånd i ett mål där denna fråga är aktuell. Det blir säkert flera mål som ganska snart kommer upp till högsta domstolen. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att påföljdsvalet generellt sett är en uppgift för domstolarna. De har en stor frihet att anpassa sina beslut efter de förhållanden som råder i det enskilda fallet. Jag tror att lagstiftaren gör klokt i att visa tillit och förtroende för domstolarnas förmåga att hantera den här ofta mycket svåra uppgiften. Enligt min uppfattning är det därför naturligt att vi skall avvakta utvecklingen i rättspraxis innan vi tar ställning till om det finns behov av ändringar i lagen. Även om jag alltså inte vill lägga mig i domstolarnas uppgift att tolka och tillämpa lagen tror jag att det kan finnas anledning att påpeka några av uttalandena i förarbetena. Både i propositionen och i utskottets betänkande framhölls, såsom bl.a. Britta Bjelle här påpekat, trafiksäkerhetsrisken måste vara en avgörande faktor när det gäller val mellan fängelse och icke frihetsberövande påföljd. Har gärningsmannen visat en uppenbar likgiltighet för medtrafikanternas säkerhet, innebär det en stark presumtion för fängelse. Det innebär självfallet inte att det måste finnas en konkret olycksrisk i det särskilda fallet. Det är inte heller enbart risken för allvarliga olyckor som är relevant, utan bedömningen skall baseras på risken för medtrafikanternas allmänna säkerhet. Som påpekas i förarbetena kan exempelvis körsättet, den omfattning som körningen har haft eller avsetts ha samt trafikförhållandena i övrigt vara av betydelse vid bedömningen. Körning på platser där trafiken är tät och där det exempelvis går många fotgängare bör bedömas annorlunda än exempelvis en kort körning på platser utan någon trafik alls. Även påverkandegraden måste naturligtvis tas med i bedömningen och också alkoholhalten. Jag vill erinra om de uppgifter som redovisas i propositionen och som också har åberopats av Martin Olsson här, att ju högre promilletal det är fråga om, desto höga är olycksrisken. Den ökar kraftigt vid högre promillehalter. Givetvis har även det betydelse vid bedömningen om man har visat särskild hänsynslöshet. När det gäller val mellan skyddstillsyn och villkorlig dom tycker jag att uttalandena i förarbetena är fullt tillräckligt vägledande. För att rätten skall kunna döma till skyddstillsyn krävs i princip att man gör en personundersökning. Praxis i det hänseendet har växlat mellan olika domstolar. Jag vill inte utesluta att det finns domstolar som i enlighet med tidigare praxis underlåtit att inhämta personundersökningar och som därför har funnit sig förhindrade att döma till skyddstillsyn. Om så är fallet, överensstämmer detta givetvis inte särskilt bra med motiven avseende den nya ordningen. Jag vill därför även upplysa om att justitiedepartementet i dagarna kommer att remittera en promemoria med förslag till ett ändrat personutredningsförfarande. Detta kommer att kunna bidra till ett effektivare och enklare förfarande i de här sammanhangen. Men även inom ramen för nuvarande ordning bör det finnas förutsättningar att anpassa den personutredning som kan behövas alltefter de särskilda förhållanden som gäller vid grova rattfyllerier. Därutöver vill jag till Martin Olsson säga att mitt svar till honom var föranlett av det faktum att det i hans fråga påstods att personer som haft minst 1,5 promille i sig trots detta inte har dömts för grovt rattfylleri. Det var alltså detta som jag bemötte.

Herr talman! Det är lovvärt att justitieministern ändå säger att alkoholhalten har betydelse för påföljden. Vad som gäller är alltså: ju högre promillehalt, desto större presumtion för fängelse -- om jag förstår justitieministern rätt. Vidare är det lovvärt att justitieministern ändå säger att man i princip, om jag nu uppfattade även detta rätt, borde utföra en personundersökning. Om en personundersökning inte görs har man ju inte ens möjlighet att ta reda på huruvida en person har alkoholproblem eller behöver stöd. Däremot delar jag inte alls justitieministerns uppfattning om att man skall överlåta åt domstolarna att bestämma hur praxis skall utformas. En proposition är ju en politisk viljeyttring från regeringen. Det är regeringen som har tänkt ut hur man vill att lagstiftningen skall vara utformad, hur propositionstexten skall se ut osv. Man måste ju ha vetat, justitieministern, hur man ville att utvecklingen skulle bli. Det måste ju ändå vara grunden för det politiska arbetet. Om det sedan visar sig att utfallet av det man har fått igenom inte blir vad man hade tänkt, är det väl självskrivet att man måste ta ett initiativ för att justera i enlighet med sina egna önskemål politiskt. Jag tycker alltså att justitieministern ytterligare kunde förklara vad hon menar med att ''överlåta åt praxis''. Min uppfattning är att det redan i dag, alltså efter några månader, klart framkommit att man i stor utsträckning dömer till villkorlig dom. Om avsikten inte var den i propositionen, måste man tidigt åstadkomma den justering som man tänkt sig i stället för att bara låta det hela bli en allmän låt-gå-politik och se åt vilket håll domstolarna drar.
Herr talman! Efter 20 år i riksdagen är jag väl medveten om att vi inte kan diskutera om huruvida domstolarna har dömt rätt eller inte. Det är alltså inte vår uppgift. Domstolarna har att tillämpa den lagstiftning som riksdagen har fastställt. Men vi har självfallet möjlighet, rätt och skyldighet att diskutera utfallet av den lagstiftning som vi har fastställt och studera tillämpningen för att se om den motsvarar vad vi hade tänkt oss. Detta var anledningen till frågan. Justitieministern säger att hon har svarat på denna. Jag säger ju i min fråga: ''Erfarenheterna av den nya lagens tillämpning visar dock att åtskilliga med denna'' -- alltså 1,5 promille -- ''och högre promillehalt inte fått fängelsestraff - -.'' Detta bemöts med påståendet att det här inte var känt på departementet. Det tycker jag är synnerligen anmärkningsvärt. Sedan vill jag säga att jag tycker att justitieministern saknar engagemang när det gäller kampen mot rattfylleri -- så är det kanske. Det var ju inte justitieministern utan den allmänna opinionen som drev fram en lägre promillehalt. Likaså vill jag erinra om våra krav på motsvarande regler till sjöss. På den punkten är ju justitieministern motståndare till vår lösning. För att återgå till min fråga vill jag framhålla att det otvetydigt är så -- och det motsäger inte justitieministern -- att färre nu döms till fängelse. Mot den bakgrunden har jag ställt några kompletterande frågor till justitieministern. Jag undrar alltså om hon ser på dessa saker från allmänpreventivsynpunkt och om det är ett önskemål att färre skall dömas till fängelse därför att det inte finns platser inom kriminalvården. Eller tror man t.o.m. att risken för dödsolyckor på vägarna minskar när färre döms till fängelse? Jag tror att det är viktigt att vi i riksdagen följer detta och ser hur det blir med tillämpningen av lagen -- speciellt i en sådan här fråga, som är av mycket stor betydelse. Jag har nämnt omfattningen här. Det är alltså 8 200 Bortemot en människa dödas varje dag på grund av alkoholen i trafiken. Det är således viktigt att det görs en utvärdering av den nya lagstiftningen. Denna kanske inte har blivit såsom avsågs. Vidare är det viktigt att man, utan prestigehänsyn från dem som står bakom lagstiftningen, låter utvärderingen, om så erfordras, leda till förslag om nya och ändrade regler. Syftet med reglerna är ju att vi skall kunna bekämpa rattonykterheten på vägarna, skydda övriga trafikanter och åstadkomma ett viktigt led i trafiksäkerhetsarbetet. Därför hoppas jag verkligen att justitieministern snabbt tar initiativ till en utvärdering. Jag skulle också vilja ha svar på de kompletterande frågor som jag ställde i mitt förra anförande.
Herr talman! Britta Bjelle och jag tycks vara överens i sak: Innehållet i lagen och dess förarbeten har haft ett visst syfte. Proposition och utskott följer varandra. Vi är överens om att det är en bra lagstiftning. Vad vi uppenbarligen inte är överens om är detta med förtroendet för våra domstolar. Britta Bjelle säger uttryckligen att lagstiftaren inte skall överlåta åt domstolarna att utforma praxis. Jag antar att det var en olycklig formulering -- en formulering som inte var avsedd att betyda vad den faktiskt kom att innebära. Den viktigaste uppgiften för domstolarna måste väl vara att alldeles självständigt och utan inblandning från lagstiftaren under rättstillämpningens gång utforma praxis på grundval av vad lagstiftaren har sagt i lag och förarbeten. Sedan är det naturligtvis mycket viktigt -- detta uttalas i propositionen och har också understrukits i utskottet -- att man noga följer utvecklingen i fråga om rättspraxis. Självfallet kommer vi också att ha anledning att på detta viktiga område göra en ordentlig utvärdering av rättspraxis och den nya lagstiftningens effekter på rattfylleriet. Jag måste säga att jag reagerar starkt på Martin Olssons påståenden om att jag skulle sakna engagemang beträffande kampen mot rattfylleriet. Om man läser propositionen, torde det framgå med stor tydlighet vilken betydelse regeringen fäster vid arbetet med att bl.a. via reglerna i brottsbalken bekämpa rattfylleriet. Det är en oerhört viktig uppgift att genom att angripa den alkoholism som oftast ligger till grund för olyckorna i trafiken sträva efter att minska riskerna för att människor skall drabbas av sådana här olyckor. Jag tror att vi får anledning att återkomma till diskussionen när vi har en praxis här. Jag är faktiskt ännu inte beredd att på basis av tingsrättsdomar och utan att ha tillgång till något vägledande beslut från högsta domstolen utdöma den praxis som kan komma att bli resultatet av rättstillämpningen. Jag anser att lagstiftarna får ha litet tålamod och avvakta tills domstolarna har utnyttjats i den utsträckning som det var meningen att det skulle ske genom de instansordningar som vi har. Därefter skall lagstiftaren återigen träda till. Om man inte är nöjd med utfallet t.ex. på grund av att lagstiftningen inte haft den effekt som man hade förväntat sig är det dags att ändra lagen i en annan riktning. Men vi befinner oss under inga förhållanden där nu.

Herr talman! Justitieministern säger att vi skall avvakta praxis. Jag anser inte att man skall avvakta praxis, utan att man skall styra praxis i den meningen att man talar om vad som gäller. Det är lagstiftaren, regeringen och riksdagen, som skall bestämma vad det är för politisk vilja som skall ligga till grund för en lagstiftning, och den skall vara utformad så att man får den effekt som man har tänkt sig. Om det visar sig att lagstiftningen är oklar, måste man ju justera den så att den blir klar i enlighet med de önskemål man hade. Propositionen om trafiknykterhetslagstiftningen var ju i grunden inriktad på att stärka trafiksäkerheten i Sverige, och därvidlag tycker jag att vi i riksdagen bidrog konstruktivt genom att sätta den lägsta promillegränsen till 0,2 promille. Men om propositionen å andra sidan leder till att den som dricker sig så full att han har 2,46 promille alkohol i blodet, döms till villkorlig dom och böter, då förtas hela effekten av att avsikten varit att stärka trafiksäkerheten. Den som ger sig ut och kör bil med 2,46 promille i blodet är inte kapabel att köra bil, och risken att allvarligt skada sig själv eller någon annan är uppenbar. Samhällets reaktion, villkorlig dom och böter, är för individen inget annat än 100 dagsböter med det system för villkorlig dom som vi har i Sverige. Då har vi närmat oss den utveckling där reaktionen kommer först när en olycka har inträffat. Detta i sin tur undergräver allmänhetens respekt för den nya lagstiftningen och för statsmakternas vilja och förmåga att upprätthålla trafiksäkerheten. Jag menar att propositionen och lagstiftningen har förfelats om justitieministern inte nu vidtar någon åtgärd som gör att det framgår vilka politiska intentioner som fanns bakom propositionen. Var det att stärka trafiksäkerheten, eller var det inte det? Detta är ju grunden för vad vi ser i den nuvarande utvecklingen.

Herr talman! Det är, som Britta Bjelle säger, ett anmärkningsvärt resultat av den nya lagstiftningen att det är lättare att slippa fängelsestraff vid höga alkoholhalter än det var tidigare. Jag tycker att det är illa om den här debatten skall gälla förarbetena -- om det var enighet eller inte. Ni som var så eniga om dessa förarbeten måste bara inse att domstolarna har tillämpat lagstiftningen på ett sätt som är anmärkningsvärt ur de flesta medborgares synpunkt -- det utgår jag från. Jag tror att den här debatten har varit värdefull, för den har aktualiserat denna fråga ytterligare; det har sagts åtskilligt om den i massmedia. Som jag sade tidigare måste det vara enbart i justitiedepartementet som man inte var medveten om detta -- om jag nu skall hänvisa till slutorden i svaret. Justitieministerns engagemang talade jag om tidigare. Men vi får komma ihåg att 0,2 som promillegräns har införts inte tack vare regeringen, utan trots regeringen. Det var i riksdagen -- och såvitt jag förstår väglett av den allmänna opinionen och inte minst av oss som drev kravet på en nollpromillegräns -- som gränsen sänktes från 0,3 Det är uppenbart att alla som kör med någorlunda hög alkoholhalt i blodet utgör livsfara för medtrafikanter. Man kan befinna sig en bra bit från vägen och ändå riskera att t.o.m. bli ihjälkörd; det finns åtskilliga exempel på det. Den milda bedömning av brotten som jag ändå tycker att justitieministern gör sig till tolk för, särskilt vid försvaret av förarbetena och propositionen, vittnar om att hon inte bedömer fängelsestraffet som avskräckande. Jag återkommer till den fråga jag ställde tidigare om hur justitieministern ser på fängelsestraffets allmänpreventiva effekt när det gäller att minska rattonykterhetsbrotten. Sedan undrade jag om strävan verkligen var att det skulle vara få som dömdes till fängelse. Jag misstänker det. I utskottsbetänkandet, där majoriteten avstyrkte centerns krav på att gränsen skulle vara 1,0 för grovt rattfylleri i stället för 1,5, säger man nämligen: ''Den ökade användning av fängelse som en sådan sänkning medför skulle dessutom -- utöver ökade kostnader i domstolarna -- leda till ett påtagligt ökat behov av platser på kriminalvårdsanstalterna.'' Det var det som var bakgrunden till min fråga om justitieministern anlägger den synpunkten och kanske är glad över att få döms till fängelse. Till slut: Rattfylleriet på vägarna är en mycket allvarlig förseelse, och jag hoppas att den här debatten skall bli utgångspunkten för en utvärdering, som leder till att vi i viss mån återgår till tidigare mera stränga syn på rattfylleribrotten, och till att de leder till fängelse i högre grad än de gjort under de här fyra månaderna.
Herr talman! Lagstiftaren, dvs. den politiska makten, skall styra de självständiga domstolarna genom lag och genom förarbeten och inte på något annat sätt. Det förvånar mig att jag skall behöva säga det här i kammaren till justitieutskottets ordförande.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat socialministern om vilka snara åtgärder regeringen ämnar vidta för att stärka barnens rätt i samhället. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. konventionen om barnets rättigheter har en genomgång gjorts av svensk lagstiftning. Denna genomgång visar att svensk lagstiftning står i god överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen. Den slutsatsen har också riksdagen anslutit sig till. Sett i ett internationellt perspektiv ligger Sverige långt framme när det gäller barns ställning i familjen och i samhället. Sverige var det första land som införde ett förbud mot aga som uppfostringsmetod inom familjen. Sverige betraktas också som ett föredöme i den kamp mot aga som i dag förs i allt fler länder. I föräldrabalkens 6 kap. 1 § markeras inte enbart att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning. Där anges också att barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart. Denna respekt för barnet som person bildar själva grundvalen för den lagstiftning som berör barn, t.ex. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det är också respekten för barnet som skall styra myndigheternas handlande i frågor som rör barn. Frågan om barnets rätt är naturligtvis inte enbart en lagstiftningsfråga utan också i hög grad en fråga om tillämpning av lagen och om praktiskt handlande över huvud taget. Synsätt och arbetsmetoder måste förändras. Det är emellertid ingenting som sker över en natt. Sådana förändringar kräver ihärdighet och tålamod. Föräldrabalkens bestämmelser om förbud mot aga är ett bra exempel på att lagstiftningen kan få stor betydelse när det gäller att förändra attityder och beteenden. Massiva informations och opinionsbildningsinsatser i samband med lagens tillkomst har medverkat till att det numera betraktas som ett avvikande beteende att slå barn. konventionen om barnets rättigheter beslutade regeringen att under en treårsperiod anslå 30 milj.kr. för att sprida kännedom om innehållet i konventionen. Medel för ändamålet kan sökas av fristående organisationer. Härigenom kan många människor involveras i diskussionerna om barnets bästa och om barnets specifika behov. På så sätt ökar möjligheterna att åstadkomma en attitydförändring och en djupare insikt i dessa frågor. När det gäller de mest utsatta barnen återstår mycket att göra. Socialstyrelsen har konstaterat att barnet inte i tillräckligt hög grad är synligt i de utredningar och journalanteckningar som styrelsen granskat. Dessa problem är väl kända. Så har t.ex. regeringen i propositionen om ny LVU poängterat att barnens situation alltid bör lyftas fram till särskild granskning. Inte minst viktigt är detta i de fall där det är de vuxnas egna problem som föranlett kontakten med socialtjänsten. Utan tvivel finns det behov av att förstärka det som brukar kallas barnperspektivet i det sociala arbetet. Det gäller här att utifrån ett sådant perspektiv utveckla synsätt, kompetens, metoder och samarbete. Ett sådant utvecklingsarbete är särskilt angeläget när det gäller de mest utsatta barnen. Projekt som syftar till att förbättra utredningar och bedömningar kommer att kunna erhålla stöd ur de medel för utvecklings och försöksverksamhet som socialstyrelsen disponerar. Det gäller även försök med kvalificerade öppenvårdsinsatser som alternativ till omhändertagande. Under innevarande år har 2 milj.kr. avsatts för att stimulera utvecklingsarbete rörande barn som utsatts för sexuella övergrepp. 4 milj.kr. skall användas särskilt för barn med flykting och invandrarbakgrund. Jag har nyligen haft överläggningar med socialstyrelsen, Rädda Barnen och BRIS för att diskutera vad som kan göras för att förbättra de mest utsatta barnens situation. Jag har också för avsikt att inbjuda socialstyrelsen till ytterligare överläggningar i frågan. Överläggningarna kommer att äga rum så snart JO har slutfört granskningarna av hur socialtjänsten handlagt ett antal mycket allvarliga fall av vanvård och barnmisshandel. Jag vill sammanfattningsvis konstatera att jag är väl medveten om problemets allvar och att barnfrågorna har hög prioritet i socialdepartementets dagliga verksamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lindqvist för svaret, även om det lämnar de flesta av mina frågor och synpunkter angående barnens rätt i samhället obesvarade. Det räcker inte att slå sig för bröstet med att Sverige som första land införde ett förbud mot aga av barn. Vi vet väl att agaförbudet inte varit till någon hjälp i de upprörande fall som vi på sistone följt -- jag tänker på lilla Ida, Helene och Mikael. Samtidigt medger jag att det är svårt att veta om vi hade kunnat förhindra dessa tragiska händelser och andra liknande. Men det räcker inte heller att hänvisa till en god svensk överensstämmelse med den i och för sig efterlängtade FN-konventionen om barns rättigheter. Upprättandet av konventionen innebär inga garantier för att dess intentioner genomförs i praktiken, även om medel nu avsatts för att sprida kännedom om konventionen -- det tycker jag är bra. Om vi skall värna barnens rätt i samhället måste vi självfallet se till barnens hela situation. Vi måste få till stånd en familjepolitik som bygger på valfrihet och mångfald och på att föräldrarna har tid för sina barn. Om detta nämner statsrådet ingenting. I grunden menar jag att just familjepolitiken, omsorgen om barnen, har sin grund i familjers och föräldrars möjligheter att ge god vård och i aktiva insatser i samhället för att skapa förutsättningar för det. Det gäller rättvisefrågor som att alla barnfamiljer bör ha rätt att få statligt stöd. I dag får runt 40 % av alla barnfamiljer inte del av något ekonomiskt stöd från staten -- jag tänker då på hur viktigt det är att genomföra centerns krav på vårdnadsbidrag. Med barnens bästa för ögonen måste föräldrarna enligt min mening också kunna välja den barnomsorg som passar dem bäst. Därför krävs det god tillgång till familjedaghem, kooperativa dagis och andra former av ideella och privata lösningar. Man måste även kunna välja att vara hemma med sina barn och få ersättning för det. Det får man inte i dag. Jag tog i min interpellation upp det faktum att svenska kyrkans förskoleverksamhet alltjämt står utan statsbidrag. Jag anser att det missförhållandet bör rättas till. Jag vet att statsrådet Lindqvist i ett interpellationssvar den 22 oktober har sagt att även han är besviken över att aktionsgruppen för barnomsorg inte har kunnat lösa frågan om eventuella juridiska hinder för att svenska kyrkan skall få statsbidrag. Därför vill jag nu fråga statsrådet, när han tror att denna fråga kan få en positiv lösning. Barns utsatthet har uppmärksammats i många olika sammanhang här i riksdagen. I motioner har kravet på statlig barnombudsman förts fram. Barnombudsmannen skall ha till uppgift att tillvarata barnens rättigheter i olika sammanhang och att värna barnens intressen. Socialutskottet har i mars 1990 givit regeringen till känna att denna fråga närmare bör utredas. Socialutskottet har dessutom i oktober 1989 beställt ett åtgärdsprogram mot våld mot barn. Dessa förslag har riksdagen sedan ställt sig bakom. Nu menar jag att regeringen får ge besked om vilka åtgärder som är på gång. Hur bedrivs arbetet med att inrätta en statlig barnombudsman? Vilka insatser har gjorts för att få till stånd ett åtgärdsprogram mot våld mot barn? Av stor betydelse är, menar jag, utbildning av de personer som arbetar med barn som utsatts för olika övergrepp: våld, sexuella övergrepp eller annat. De barnen är i stort behov av råd och stöd. Då gäller det för dessa grupper -- socialarbetare, poliser, lärare, barnomsorgspersonal och åklagare -- att få bättre utbildning i dessa frågor. Riksdagen har ställt sig bakom uttalandet att det finns ett behov av information och utbildning för de här personalgrupperna. Därför vill jag fråga också hur arbetet i regeringen med att få fram sådana utbildnings och informationsinsatser fortlöper. Det har sagts att just barnens utsatta situation inte tillräckligt uppmärksammas i barnutredningar och att det beror på att man inte ser de signaler som dessa barn ger för att få hjälp och stöd. Vi ser dem i varje fall inte tydligt, och det måste vi lära oss att göra. Därför måste utbildningen förnyas och skärpas. Jag har delvis redan berört problemen med sexualbrott mot barn. När planerar regeringen att verkligen komma till rätta med dessa brott? BRÅ bedrev forskning på detta område redan 1985, men det behövs mer forskning. Är regeringen beredd att satsa på ytterligare forskning kring sexualbrott mot barn?

Herr talman! Det är viktiga frågor som Ingbritt Irhammar för fram i sin interpellation. Svaren är litet allmänt hållna, men det är också interpellationen. Jag vill därför få några preciseringar på ett par områden. Jag håller med statsrådet Bengt Lindqvist om att internationellt sett har barn det bra i vårt land. Men det finns en liten grupp barn som har det orimligt svårt; det tror jag vi är överens om. Min uppfattning är att klyftan mellan de barn som har det bra och de som har det mycket svårt har blivit större på senare år. Vi måste fundera över vad vi skall göra åt det. Det är vi vuxna som bestämmer i samhället och gör det som är bra utifrån vårt sätt att se på tillvaron. I allmänhet struntar vi i barns inställning. Det finns det många exempel på, t.ex. i Tor Svernes översyn av lagen om vård av unga. I den påtalar han att det vid tillsynen sällan förekommit samtal med barnet eller gjorts observationer av de små barnens känsloyttringar. I en undersökning av samtliga barnavårdsärenden aktuella under ett år på en social servicecentral i en Stockholmsförort framkom att ingen uppgift fanns om barnen i nära 30 % av ärendena. I doktorsavhandlingen ''Barnet och rätten'' har Ilse Wetter granskat 679 mål om vårdnad, omhändertagande och verkställighet. Hon beskriver hur vuxna genomgående talar över huvudet på barnen. Men bara i några få fall har man tagit reda på barnens inställning men ändå ofta beslutat tvärtemot deras önskan. Inte heller i den färska propositionen 1990/91:8 om vårdnad och umgänge garanteras barnet rätt att få yttra sig och påverka sin egen situation. Det saknas helt förslag som syftar till ökade möjligheter för barnet att få komma till tals i utredningar eller domstolar. Detta är en brist i förslaget, som helt riktigt har påtalats av t.ex. Föreningen Barnens rätt i samhället, Umgängesföräldrarnas riksförening och domstolsverket. I artikel 12 i FN-konventionen om barnets rättigheter står följande: ''Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols och administrativa förfaranden som rör barn.'' Jag anser att det kan finnas skäl att göra en översyn av vår lagstiftning och dess tillämpning. Jag vill påminna om en utredning som nog ligger i en byrålåda på departementet, nämligen den om barnets talerätt, som kom 1987. Man ville öka barns processbehörighet i vårdnads och umgängesmål samt ansåg att barn över 12 år hade tillräcklig mognad för sådan behörighet. Vad vill statsrådet göra för att förbättra barns talerätt? Är Bengt Lindqvist villig att låta göra en översyn av lagstiftningen och dess tillämpning just med tanke på artikel. 12 i FN-konventionen om barnets rättigheter? Jag är naturligtvis också mycket intresserad av ett åtgärdsprogram som syftar till att begränsa våld mot kvinnor och barn, eftersom det var en folkpartimotion som låg bakom beställningen från riksdagen för ett år sedan. Jag vill gärna veta vad som har hänt och vad regeringen planerar att göra med tanke på det tillkännagivandet. En annan viktig fråga gäller den urholkning som har skett av barnkompetensen inom barnhälsovården och socialtjänstens ansvarsområde. Bengt Lindqvist snuddar vid den frågan i sitt svar, och den var också uppe till debatt i kammaren förra torsdagen. Denna urholkning är säkerligen en bieffekt av att man har stiftat lagar för att få fram en helhetssyn på familjen. Det har varit bra, men det har också fått negativa bieffekter som på något sätt måste åtgärdas. Även vårt parti driver frågan om en barnombudsman. Vi har också föreslagit ett åtgärdsprogram för att höja barnkompetensen inom hela socialtjänstens område. Vi vill också höja socialsekreterarnas status. Det är det tredje område på vilket jag vill få preciserat hur man ser på frågan om barnkompetensen och hur den skall kunna förbättras i samhället, framför allt inom barnhälsovården och socialtjänstens område.

Herr talman! I och med att vi har ratificerat barnkonventionen får vi en samlad plattform för att bedriva utvecklingsarbete kring barn och barns rättigheter samt barns ställning i det svenska samhället. Den möjligheten tänker också regeringen utnyttja. Under hela vår bearbetning av konventionen och de frågor som hör till den har vi haft ett mycket nära samarbete med barnrättsorganisationerna, Rädda barnen, BRIS och flera andra. Det samarbetet fortsätter nu i informella former kring uppföljningen, men i former som ger möjlighet för organisationerna att hela tiden föra fram synpunkter och de bekymmer som de upplever för barn i den svenska situationen. Jag kan exempelvis nämna att vi häromdagen hade en ny sådan överläggning, och det begärdes av organisationerna i fråga att vi redan i februari nästa år skall ha ytterligare en överläggning. I mars nästa år arrangerar regeringen tillsammans med frivilligorganisationerna en större konferens med arbetsnamnet ''Har barn rättigheter?''. Där skall vi ta fram många olika problemställningar, inte minst kring barns inflytande över sin egen situation. Vi är överens om att det finns problem därvidlag. Då ges tillfälle att ställa frågor och framföra idéer om en fortsatt utveckling i riktning mot att stärka barns rättigheter. Det är alltså något som är på gång som ett resultat av våra ambitioner, som har förstärkts av arbetet kring barnkonventionen. Som mina meddebattörer säkert vet skall Sverige den 1 september 1992, precis som alla andra länder som har ratificerat barnkonventionen, rapportera till FN om läget för barn i vårt land med utgångspunkt i rättighetsperspektivet i konventionen. Inför den rapporten tänker vi fortsätta samarbetet och dialogen med organisationerna. Detta tillsammans med de 30 miljoner på tre år vi nu anslagit för att följa upp arbetet kring barnkonventionen tror jag ger ett alldeles utmärkt nytt instrument för att lyfta fram barnperspektivet i den svenska samhällsutvecklingen. Det betyder att alla de frågor som Ingbritt Irhammar och Ingrid Ronne-Björkqvist har lyft fram kan komma tillbaka. Vi kommer naturligtvis att sättas under press från organisationerna att vidareutveckla insatserna för barn. När det gäller några specifika frågor skall jag återkomma i mitt nästa inlägg. Men jag vill säga redan nu när det gäller riksdagsbeställningen angående frågan om våld mot kvinnor och barn att civildepartementet har en särskild arbetsgrupp som bearbetar problemet med våld mot kvinnor. Inom socialdepartementet pågår en beredning av motsvarande insatser på barnområdet. Också flera av våra diskussioner med frivilligorganisationerna handlar om dessa problem. Vi kommer att ge stöd åt Rädda barnens initiativ att inrätta vad man kallar en resurs för anonyma föräldrar. Det gäller föräldrar som upplever att de börjar att få problem av våldskaraktär med sina barn och som i detta projekt kan anonymt få stöd och hjälp. När det gäller den andra beställningen, om barnombudsmannautredningen, pågår arbetet i socialdepartementet med att ta fram direktiven. Utredningen om barnets rätt ligger inte hos oss utan hos justitieministern. Flera principiellt mycket intressanta frågor har rests i den utredningen. Jag är övertygad om att frågorna om barns inflytande och talerätt kommer tillbaka i det breda uppföljningsarbete som vi nu bedriver kring barnkonventionen.

Herr talman! Jag tackar för viss komplettering av svaret. Visserligen säger statsrådet att man skall avvakta dessa konferenser innan man lägger fram mer genomgripande förslag. Vi fick dock svar på att man arbetar med direktiven om utredningen om barnombudsmannen. Det låter bra. Vi fick ingen tidsaspekt när det gäller åtgärdsprogram i fråga om våld mot barn, men man har kommit med dellösningar. Jag ställer mig bakom dessa förslag och tycker de är bra. Men det finns saker som man skulle kunna göra efter hand. Jag skall ta upp ett par frågor som jag tycker är viktiga utöver det som jag sagt tidigare. Jag går återigen till barnkonventionen. I centern tycker vi det finns problem med tolkningar om hur den svenska lagen överensstämmer med konventionens artiklar när det gäller barnpornografi och om sättande av icke straffmyndiga barn i fängelse. När det gäller fängelse för barn gick oppositionens förslag igenom att man skulle anta konventionen utan reservationer. Men när det gäller barnpornografi har jag för en vecka sedan fått en information om pornografins betydelse vad gäller våld mot kvinnor och barn. Från bl.a. Kvinnojourernas riksförbund i Sverige, men också från forskare utomlands, har man påpekat att väldigt ofta när det begås våld mot barn och kvinnor och sexuella övergrepp mot barn har gärningsmännen stimulerats av pornografiska skrifter. Man menar att väldigt grov porr är tillåten i Sverige. I och med att vi inte har någon klar åldersgräns i vår lagstiftning kan man manipulera med att låta vissa av personerna i skrifterna se barnsliga ut och på det sättet stimulera till barnsex. Därför skulle det vara bra om vi fick en klar åldersgräns. Kan man tänka sig att ompröva detta? Jag vet att socialdemokraterna har varit emot en åldersgräns tidigare. Men jag blir alltmer övertygad om att barnpornografi manipuleras och har en klar påverkan när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Sedan undrar jag om man är beredd att satsa extra på forskning -- inte bara när det gäller sexuella övergrepp mot barn utan även andra våldsövergrepp mot barn.

Herr talman! Jag noterar att denna redogörelse för vad som hänt och vad som planeras när det gäller åtgärdsprogram i fråga om våld mot kvinnor och barn är så pass tunn och diffus att det var en korrekt bedömning av utskottet när man i veckan beslutade sig för ett nytt tillkännagivande. Jag hoppas att det blir skjuts på frågan på regeringskansliet. Sedan vill jag igen ta upp detta med artikel 12. Jag hoppas att man i översynen och uppföljningen alldeles speciellt funderar över vad som kan göras för att vi här i Sverige skall lyssna på barnens röst bättre än vad vi gör. Det finns som jag sade många undersökningar som visar brister. Vi har många gånger läst om upprörande fall i pressen som visar detsamma: Barn som flyttas utan att man har lyssnat på vad de själva vill, och barn som begär att få bli tvångsomhändertagna därför att de far illa, men där man inte lyssnar osv. Denna översyn av tillämpningen behövs och är mycket viktig, och förmodligen behövs en komplettering av vår lagstiftning med ledning av utredningen om barnets rätt.
Herr talman! När jag studerar mina anteckningar från de första inläggen kan jag inte låta bli att mera allmänt kommentera en familjepolitisk fråga. Det påstods av Ingbritt Irhammar att 40 % av barnfamiljerna inte får något stöd av staten. Detta tycker jag är ett osant påstående, som Ingbritt Irhammar och andra skall sluta med. För det första är hela det familjeekonomiska stödet fördelat på alla. För det andra går föräldraförsäkringen till alla. För det tredje -- och det är kanske det viktigaste i detta sammanhang -- är det så att barnomsorgen också vänder sig till alla, också till hemarbetande föräldrar med barn. Särskilt viktigt är det kanske att påpeka att både deltidsgrupperna och den öppna förskolan faktiskt är kostnadsfria för föräldrarna. Det är alltså osant att påstå att barnomsorgen i den form vi har i dag inte vänder sig till alla föräldrar. De allra flesta barnfamiljer utnyttjar barnomsorgen i någon form i dag. Jag hoppas det var sista gången detta felaktiga påstående förekommer. På punkt efter punkt finns planer och utsatta datum för olika aktiviteter som vi nu vidtar för att driva frågan om barns rättigheter vidare. Jag kan nämna att i december hålls en viktig konferens tillsammans med Allmänna barnhuset om våld mot barn. Där är också forskare inbjudna. Den uttalade avsikten från vår sida är att söka stimulera till ökad forskning på området. Jag kan exemplifiera på samma sätt på flera områden. Det är viktigt att konstatera att vi alla drivs av ambitionen att utveckla insatserna när det gäller barns rättigheter. Jag menar att regeringen har utmärkta kommunikationer med de organisationer som slåss för barns rättigheter. Jag litar mycket på de signaler jag får därifrån. Det är min bestämda avsikt att driva på utvecklingsarbetet både när det gäller barns inflytande, när det gäller misshandels-, vålds och övergreppsfrågor i den riktning jag tror vi egentligen är överens om allihop. Jag vill också ta upp den intressanta frågan om barnkompetensen, inte minst i det sociala arbetet. Jag håller med Ingrid Ronne-Björkqvist om att det finns en risk för en kompetensuttunning i den utveckling som äger rum mot en decentraliserad förvaltning, där fördelen är helhetssynen och nackdelen är svårigheten att upprätthålla kompetensen inom kompetenskrävande områden, som t.ex. omhändertagande av barn och över huvud taget utsatta barns situation. Det finns också andra exempel -- handikappgrupperna hör dit. Det här är en aspekt på utvecklingen som vi måste hålla uppsikt över. Vi måste diskutera vidare hur vi kan göra både-och, för vi vill ha ett decentraliserat styressätt men samtidigt kunna upprätthålla de kunskaper som är nödvändiga för att göra ett bra arbete också i situationer som kräver mycket av kunskap. Dit hör arbetet med utsatta barn.

Herr talman! Jag skall ge statsrådet Lindqvist rätt i att jag uttryckte mig slarvigt när det gällde möjligheterna att få statliga bidrag för barnen. Alla får ju barnbidrag, och även heltidsförskolan är öppen för alla. Jag skulle naturligtvis ha uttryckt mig tydligare och sagt att det var heltidsförskola och daghem som åsyftades. Siffrorna avsåg dessa inrättningar. Men alla vill inte använda sig av dem. Vi har reagerat mot den orättvisa som ligger i att de många som vill ta hand om sina barn hemma inte får del av barnstödet, bortsett från barnbidraget. Jag har inte fått svar på min fråga om hur regeringen tänker lösa frågan om statsbidrag t.ex. till svenska kyrkans förskoleverksamhet för att skapa en ökad valfrihet för barnfamiljer. När det gäller myndigheternas barnkunskap och deras möjligheter att hjälpa och stödja barn har det visat sig vara mycket stora svårigheter mellan vissa myndigheter. Jag tänker bl.a. på samarbetet mellan socialtjänst och skola, där sekretesslagen i många fall upplevs som ett hinder. Likaså upplevs sekretesslagen som ett hinder i samarbetet mellan polisen och socialtjänsten. Det behöver komma till bättre samverkansformer, varigenom man kan lösa vissa av samarbetsproblemen, dock enligt dem som är inblandade inte alla problem -- och det är också min mening. Har man planer på att mjuka upp sekretesslagen så att den inte skall vara till hinder för möjligheterna att hjälpa barn på bästa sätt? Låt mig också ställa en kort och konkret fråga om huruvida regeringen är beredd att stödja BRIS önskemål om ett Barnets hus här i Stockholm. Ni har ju haft överläggningar med BRIS. Det har också i de fall där vuxna har misshandlat barn visat sig att de vuxna också själva ofta har blivit misshandlade som barn. Man har alltså inte kunnat hitta signalerna från dem när de varit små och stödja dessa barn. Det har inte heller funnits tillräckliga vårdmöjligheter för dem när de blivit äldre. Det behövs stora insatser på vårdområdet för att inte nya våldsövergrepp skall begås av dem som själva varit utsatta vid tidigare tillfällen. Jag undrar om det kommer några förslag från regeringen på det här området.

Herr talman! Replikskiftet mellan mig och Ingbritt Irhammar om huruvida föräldrarna får del av barnomsorgen eller inte är belysande. Man skulle nu kunna säga att vi är överens om att föräldrarna inte får del av den barnomsorg som de heller inte vill ha, nämligen heldagsomsorgen. Den är ju avsedd för dem som behöver den, inte för dem som inte behöver den. Jag hoppas att vi i fortsättningen skall kunna driva analysen från den utgångspunkten att alla faktiskt har rätt och möjligheter till en barnomsorg som motsvarar deras behov. Inom ramen för detta kan vi sedan diskutera om vi gör rätt eller fel, men jag tycker att vi skall lämna bakom oss de direkta påståendena om att en del inte får något stöd alls. Herr talman! Det viktigaste att konstatera är att vi alla har ambitionen att utveckla barnperspektivet i det sociala arbetet, att stärka barns ställning, att lyssna mer på våra barn, inte minst i konfliktfyllda situationer, och att allmänt sett arbeta för ett barnvänligare samhälle. Jag är övertygad om att konventionen om barns rättigheter därvid kommer att ge oss ett alldeles utmärkt verktyg. Det gäller nu att ta vara på de möjligheter som denna nya situation ger när vi följer upp dessa frågor tillsammans med de många organisationer som kämpar för barns rättigheter och att vi driver utvecklingen vidare utifrån de erfarenheter som inte minst dessa organisationer har.

Herr talman! Sten Svensson har frågat socialministern vad regeringen gör för att begränsa utdelningen av sprutor till endast de projekt som riksdagen föreskrivit. Interpellationen har överlämnats till mig. Riksdagen har med anledning av regeringens skrivelse om försöksverksamhet inom hälso och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare gjort vissa uttalanden i frågan. Enligt riksdagens mening bör man genom en fortsatt noga kontrollerad försöksverksamhet med utbyte av sprutor och kanyler söka vetenskapligt stöd för metodens värde i kampen mot aids. Regeringen beslutade våren Socialstyrelsen har med anledning härav vidtagit en rad åtgärder. Samtliga landsting har underrättats om att all sprututdelning skulle vara avslutad senast den 1 januari 1990. Detta skedde vid en konferens där socialstyrelsen informerade landstingen om riksdagens beslut i frågan. De landsting som var intresserade av att ingå i en kontrollerad försöksverksamhet utifrån de av riksdagen fastställda kriterierna uppmanades att inkomma med projektansökningar till socialstyrelsen. Endast en ansökan har inlämnats, nämligen från Den enda godkända verksamhet som för närvarande pågår är det s.k. Malmö--Lundprojektet. Socialstyrelsen har följt projektet och diskussioner pågår med medicinska forskningsrådet om möjligheterna till en utvärdering. Uppsala läns landsting har enligt uppgift beslutat att avstå från att inleda försöksverksamhet i enlighet med riksdagens beslut.Trots detta pågår vid Akademiska sjukhuset i Uppsala en verksamhet som måste betraktas som sprututdelning i organiserad form. Socialstyrelsen har med anledning härav haft flera överläggningar med Uppsala läns landsting. Styrelsen har bl.a. påtalat att verksamheten står i strid med riksdagens och regeringens uttalanden i fråga om tilldelning av sprutor till narkotikamissbrukare. Aids-delegationen har informerats om situationen i Uppsala. Delegationen kommer att besöka Uppsala den 21 november 1990 för att diskutera sprututdelningsverksamheten vid Akademiska sjukhuset. Även socialstyrelsen kommer att delta i besöket. Jag finner att den nämnda verksamheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala strider mot de uttalanden som gjorts av regering och riksdag. Jag kommer därför att informera mig om vad som framkommer dels vid aids-delegationens besök i Uppsala, dels vid aids-delegationens fortsatta överväganden i frågan. Först därefter är jag beredd att överväga eventuella ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Min avsikt med interpellationen var att rikta uppmärksamheten på den verksamhet som nu bedrivs i Uppsala och som strider mot vad riksdagen har beslutat. Trots förbud ägnar sig läkare i Uppsala åt att dela ut sprutor till intravenösa narkotikamissbrukare, utan att någon ansvarig myndighet hittills har försökt förhindra detta. Denna nonchalans mot de riktlinjer riksdagen givit är helt oacceptabel! Statsrådet Lindqvist säger att han har funnit att den nämnda verksamheten i Uppsala strider mot de uttalanden som gjorts av regering och riksdag. Jag ber att få tacka statsrådet för denna bestämda markering till förmån för vad som skall gälla. Detta besked är dessutom en tydlig signal till socialstyrelsen. Vad som nu kvarstår är åtgärdsdelen. På den punkten hänvisar statsrådet till aids-delegationens besök i Uppsala. Jag tolkar statsrådet så, att han är beredd att överväga ett ingripande om det nyssnämnda besöket inte leder till att verksamheten avbryts. Om statsrådet ger mig rätt i denna tolkning, förklarar jag mig nöjd med svaret. Herr talman! I detta sammanhang vill jag påminna om den mening som jag företrädde då riksdagsmajoriteten medgav den försöksverksamhet som statsrådet nämner i sitt svar. Vi reservanter hävdade då, och gör så alltjämt, att det inte finns några entydiga resultat som försvarar en utdelning av sprutor. De som verkligen berörs, föräldrar till narkotikamissbrukande ungdomar, narkomanvårdsläkare, ansvariga inom socialtjänst m.fl., har liksom vi sagt bestämt nej. Hur skall staten förklara sitt förhållningssätt att tillåta utdelning av sprutor men inte det som skall finnas i de sprutor som narkomanerna skall använda? Innehållet skall alltså narkomanerna skaffa sig på annat sätt, eller hur? Vi måste vara väldigt försiktiga med vilka signaler vi sänder ut. Att tillåta utdelning av sprutor är att indirekt säga att vi har gett upp kampen, att vi tolererar att människor går under i missbruk. Det är genom ett omfattande informations och opinionsarbete som vi hindrar att nyrekrytering sker. Det är genom ett utökat antal behandlingsplatser och utökade resurser för rehabilitering som vi verkligen visar att vi inte accepterar narkotikamissbruket. Det är också det enda sättet att verkligen förhindra att HIV-smittan sprids bland narkomaner och vidare till andra människor. Och det är väl ändå det som är det viktigaste! Narkotika är ett dödligt gift. Faktum är att det är fler som dör av överdoser av heroin än av HIV och aids. Narkotikaanvändningen har dessutom förorsakat det svenska samhället en dyster brottsutveckling. Denna insikt har givit riksdagen anledning att fatta beslut om kriminalisering av narkotikakonsumtion. Jag anser det verklighetsfrämmande att samma riksdag skulle medge att man tillhandahåller verktygen åt missbrukarna, vilket underlättar fortsatt missbruk och fortsatta brottsliga handlingar för att kunna skaffa det som man skall fylla sprutorna med. Jag har inte uppfattat några hårddata som bevisar att sprututdelningen skulle ge någon preventiv, förebyggande effekt på narkomanerna. Vad jag däremot vet är att det försvinner sprutor. Detta är mycket allvarligt. Verksamheten i Uppsala, som jag slog larm om i min interpellation, har ytterligare styrkt mitt ställningstagande att all försöksverksamhet snarast skall avbrytas. Kampen mot narkotikamissbruket måste föras med samma kraft och envishet som kampen mot aids. Samhället får inte, vare sig i ord eller handling, agera så att den ena kampen uppfattas som mindre viktig än den andra.

Herr talman! Vi talar i dessa dagar mycket om vår samhörighet med Europa. Men i den här frågan har det uppstått en klyfta mellan den svenska debatten och den europeiska. Ute i Europa råder mycket stor enighet om att en av de många metoder som måste användas i kampen mot HIV och aids är att man gör rena verktyg tillgängliga för de narkomaner som inte kan förmås upphöra med sitt missbruk. Självfallet är målet för all narkotikapolitik ett narkotikafritt samhälle, men realister inser att detta mål inte kan nås omedelbart. Och då uppstår den sekundära frågan: Hur skall vi förhindra att de narkomaner som inte omedelbart kan förmås att upphöra med sitt missbruk ändå inte smittar sig själva och andra med det dödliga virus som kallas HIV? Det är mot den bakgrunden som det på detta område råder en mycket stor enighet bland experter och regeringar om att en sådan metod är att se till att rena verktyg är tillgängliga. Europarådet antog i fjol en rekommendation, där en av punkterna lyder på följande sätt. Man rekommenderar regeringarna att noga överväga icke-tvingande, pragmatiska ansatser, t.ex. att främja tillgängligheten av sterila nålar och sprutor för narkotikamissbrukare, att se till att det finns instruktioner för hur man rengör verktyg och att se till att kondomer finns tillgängliga i fängelserna. Syftet med detta är att minska riskerna för överföring i högrisksituationer. Det sägs också att sådana här åtgärder självfallet måste vara en del av ett övergripande, preventivt program som också inbegriper information, rådgivning och behandling. Jag skulle vilja fråga Bengt Lindqvist: Är regeringen också beredd att följa de rekommendationer som Europarådet har givit och som regeringen själv har varit med om att ge? Sten Svensson påpekade att riksdagen har gjort ett uttalande i den här frågan, och det är fullkomligt riktigt. Jag tror emellertid att man konstitutionellt -- jag ser att det är en bemärkt ledamot av konstitutionsutskottet som nu sitter i talmansstolen -- måste bedöma vad ett uttalande av riskdagen innebär. När riksdagen vänder sig till regeringen, använder vi uttalanden som form. När vi vänder oss till medborgarna eller till yrkesutövare inom olika yrken, använder vi lagstiftning som form. Ett uttalande av riksdagen har följaktligen inte någon bindande rättslig verkan för Sveriges läkare. De är bundna av läkarinstruktionen, de är inte bundna av ett uttalande av Sveriges riksdag.

Herr talman! Det är intressant att konstatera att Sten Svensson och jag förefaller utomordentligt överens när det gäller inställningen i den här frågan. Följaktligen är jag ganska oense med Daniel Tarschys gör jämförelsen med Europa, och den är intressant. Den kan vi gärna fördjupa litet grand. Det är ju en avsevärd skillnad i helheten, i sättet att arbeta med och möta narkotikafrågan i Sverige och i Europa. Dessutom finns en gradskillnad i fråga om hur långt narkotikamissbruket har utvecklats i delar av Europa och i Sverige, och denna skillnad är till svensk fördel. När man skall bedöma fria sprutors betydelse och möjligheter i Sverige måste man göra det inom ramen för den helhet som narkotikabekämpningen och narkomanvården hos oss innebär. Jag menar att det finns avsevärda skillnader mellan den svenska verksamheten och den vi möter i andra länder. I själva verket är vi ganska unika på flera punkter. Det gäller kraften och bredden i vårt sätt att arbeta. Det allra viktigaste i kampen mot spridning av aids är naturligtvis att man når alla missbrukare med vård men också med information för att kunna påverka dem och deras beteende. Jag vill därför peka på den stora satsning som aidsprogrammet har inneburit och den utveckling av insatser som har skett inom narkomanvården. Det rör sig om ett sjuttiotal nya öppenvårdsenheter på fyra år och ytterligare ett par hundra platser inom narkomanvården -- och fler kommer. Det rör sig vidare om intressanta projekt där narkomanvård och kriminalvård samverkar. Många av dessa satsningar är faktiskt, som jag sade tidigare, unika i förhållande till resten av världen, och av den anledningen blir diskussionen om de fria sprutorna litet speciell här i Sverige. Jag tror att vi nu är inne i ett skede där det gäller att se upp med en gradvis glidning in i ett läge där allt fler börjar betrakta inslaget av narkotika och narkotikamissbruk i samhället som en normal företeelse, en företeelse som vi måste acceptera. Om man vill upprätthålla det otvetydiga och -- som jag hoppas -- oomstridda målet ett narkotikafritt samhälle, utgör naturligtvis utdelningen av sprutor ett problem. Detta problem borde vara särskilt stort för folkpartiet, som så hårt har drivit kravet på en kriminalisering av bruket av narkotika. Hur kan ni få detta att gå ihop när ni är så stränga i det avseendet och samtidigt är beredda att i ett avseende underlätta hanteringen av narkotika genom utdelningen av fria sprutor? Jag blir bekymrad när jag försöker göra den analysen. Kanske kan Daniel Tarschys hjälpa mig med det. Jag skall samtidigt säga att vi i Sverige har accepterat genomförandet av en begränsad försöksverksamhet. Anledningen är just att vi, under strängt kontrollerade former, vill pröva vilket värde en verksamhet av det här slaget skulle kunna ha. Det är naturligt att vi först avvaktar resultatet av denna försöksverksamhet innan vi tar ett enda steg vidare. När det gäller den konstitutionella frågan är det som Daniel Tarschys säger riktigt. Det rör sig om uttalanden från riksdagen. Men jag antar att Daniel Tarschys inte vill gå ett steg längre och säga att vi inte behöver rätta oss så mycket efter riksdagens uttalanden. Det är ju ändå en mycket kraftig majoritet som har ställt sig bakom den här inriktningen och den här policyn när det gäller hur denna fråga skall hanteras. Detta måste självfallet respekteras, inte bara av regeringen utan också av dem som driver verksamheten ute i landet.
Herr talman! Självfallet skall regeringen rätta sig efter riksdagens uttalanden. Anledningen till mitt påpekande om att riksdagens uttalanden riktar sig just mot regeringen var att det i debatten har sagts att läkarna bryter mot riksdagens uttalande. I den mån riksdagen önskar påverka medborgarnas eller olika yrkesgruppers beteende får man använda andra kommunikationsmedel än uttalanden. När det gäller kampen mot narkotikan är vi helt överens. Målet är självfallet ett narkotikafritt samhälle. För att nå detta mål måste utomordentligt kraftfulla medel användas. Icke desto mindre är målet också ett så HIV-fritt samhälle som möjligt. Om vi då, som man har gjort runt om i världen, har konstaterat att injicerande narkotikamissbrukare utgör en grupp av personer som både själva lätt smittas med HIV och smittar andra, är det självfallet från smittbekämpningssynpunkt ytterst angeläget att hindra denna smittspridningsväg. Det är mot den bakgrunden som man, i insikt om denna svåra målkonflikt, i flertalet länder har kommit fram till att det är en klok politik att försöka se till att inte förorenade verktyg används. Det är ju nämligen inte så att man genom frånvaro av rena verktyg hindrar injektionerna, utan man åstadkommer på det sättet enbart att förorenade verktyg används. Jag tillät mig påminna om att den svenska regeringen har varit med om den rekommendation i Europarådet som jag just refererade till. Jag hoppas att den svenska regeringen känner sig bunden av denna rekommendation och att den överväger den mycket noga när den själv utformar sin politik på det här området.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Lindqvist för att han bekräftade den bedömning av svarets innebörd som jag gjorde i mitt föregående inlägg. Daniel Tarschys talade om Europa. Jag vill då påpeka att två EG-medlemmar, Spanien och Italien, har ett mycket stort antal HIV-smittade. Dessa är till absolut största delen just intravenösa narkotikamissbrukare. Detta är alltså fallet trots att man i båda länderna sedan länge har haft tillgång till fria sprutor. En annan invändning jag vill göra mot fria sprutor är att de tar bort incitamentet för behandling och avvänjning. Missbrukaren vet att han eller hon får hjälp av det offentliga att underlätta missbruket, och viljan att komma ur detta omänskliga träsk minskar än mer. Jag vill också fråga Daniel Tarschys hur han kan försvara motsättningen i det förhållandet att vi här i denna kammare har fattat beslut om att kriminalisera konsumtionen av narkotika och att Daniel Tarschys -- mycket liberalt -- sedan vill tillåta en ganska fri användning av sprutor, som skall delas ut med statens tillstånd.

I stället för att använda HIV-epidemin som förevändning för att kapitulera inför narkotikaepidemin och därmed förvärra läget på båda dessa områden, måste enligt min mening lösningen ligga i att bekämpa både virussmitta och narkotikamissbruk. Resoluta ingripanden mot missbruket måste till för att få stopp på en av de viktigaste spridningsvägarna för HIV. Det är detta som jag anser att Daniel Tarschys måste beakta.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par påpekanden när det gäller Europa. Vi har denna försöksverksamhet, som är direkt i linje med det som Europarådet har sagt, hos oss. Att vi sedan vill gå försiktigare fram måste vara vår sak. Det viktiga för oss är naturligtvis att se denna försöksverksamhet inom ramen för den totala satsning som vi gör i vårt land. Jag vill, som alternativ, peka på de framgångsrika arbeten som har bedrivits inte minst i kontakterna med missbrukare i häkten och fängelserna. Detta arbete för att påverka beteendet hos missbrukarna har faktiskt, enligt den forskning som har bedrivits, lett till signifikanta skillnader i beteendet. Det tycker jag är en offensivare insats som bättre står i samklang med den narkotikapolitik som vi för. Till sist vill jag än en gång varna för den utveckling som synes vara på väg i allt fler länder. Där finns tendenser att acceptera narkotikan som ett befintligt problem som vi inte kommer att kunna undanröja, och i nästa steg får vi en diskussion om legalisering. Vi har den redan i några länder. Det nyligen avslutade Pompidougruppsmötet visar att det finns tendenser till att ge upp målsättningen om ett narkotikafritt samhälle i allt fler länder. Det är mot denna bakgrund man måste se åtgärder av det här slaget som kommer i konflikt med den allmänna och helt avgörande målsättningen, ett narkotikafritt samhälle.

Herr talman! Carl Frick och Rune Thorén har frågat finansminister Allan Larsson och mig om regeringen är beredd att föreslå att kollektivtrafiken skall befrias från moms. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationerna. Genom skattereformen kommer all persontrafik att omfattas av mervärdeskatt från 1991. Det finns emellertid ingen grund att hävda att skattereformen skulle missgynna det miljövänliga kollektivresandet. I stället kan tågtrafiken förväntas få förstärkt konkurrenskraft genom skattereformen, framför allt gentemot flyget men även gentemot biltrafiken. Skattereformen medför inte ensidigt ökade kostnader för kollektivtrafiken. Även bilisterna får ökade kostnader genom skattereformen och genom den skärpta förmånsbeskattningen på bilar. Även om man bortser från de senaste månadernas bensinprishöjningar till följd av krisen vid Persiska viken, blir kostnadsökningarna för bilismen väl i nivå med skattereformens effekter för järnvägen och lokaltrafiken. Prishöjningarna för trafikföretagen till följd av skattereformen kommer i många fall att bli väsentligt lägre än den formella mervärdeskattesatsen. Den faktiska effekten varierar från län till län beroende dels på skattefinansieringsgraden dels på strukturen på den ingående momsen. Trafikföretagen ges rätt att lyfta av den moms de betalar på sina inköp. Det innebär att lokaltrafikens kostnadsökningar begränsas till i genomsnitt 10--12 % och järnvägens till 16--17 %. Samtidigt får flygtrafiken kraftigt ökade kostnader genom moms och miljöskatter. Det rör sig om kostnadsökningar för flyget med 24--25 % jämfört med 16--17 % för järnvägstrafiken och 10--12 % för lokaltrafiken. Det är därför knappast troligt att kollektivresandet kommer att minska av konkurrensskäl. Jag vill också än en gång erinra om att den enhetliga momsbeskattningen för konsumtionen är en av hörnstenarna i skattereformen. En viktig del av reformen är att all persontrafik i mervärdeskattehänseende behandlas på samma sätt som all annan konsumtion.

Herr talman! År 1988 fattade riksdagen ett trafikpolitiskt beslut om en rekonstruktion av SJ. Rekonstruktionsperioden är fyra år. Arbetet inom SJ verkar ha gått bra, och vi har fått vissa förbättringar inom SJ. Arbetet bedrivs med stor kraft. Att mitt under denna period gå in och ändra på förutsättningarna för rekonstruktionen tycker vi är orimligt. Dessutom innebär det att regeringen faktiskt rycker undan grunderna för riksdagsbeslutet. Efter detta har vi all anledning att fråga oss om regeringen menar allvar med att vi skall bygga ut och modernisera den spårburna trafiken i Sverige. Tågresandet drabbas ju av kraftiga prishöjningar. Samma sak ser vi inom länstrafiken, där vi har uppgifter på kraftigt höjda taxor, allt ifrån ca 15 % uppemot 40 % beroende på grad av skattefinansiering och investeringarnas utformning, som avgör om de kan ge momsavdrag eller ej. Detta leder till neddragningar i trafiken vilka ibland är ganska omfattande. För Gotlands del är detta rena dråpslaget. Här kommer nu en höjning av färjepriserna med 35 %. Ön är redan drabbad av turistmomsen. Hur det skall gå för en turistö som Gotland är lätt att räkna ut. Där har man under ett antal år bl.a. satsat kraftfullt på att bygga golfbanor för att locka folk -- i en del fall på ett ytterligt vidrigt sätt, såsom i fallet Dessa satsningar faller nu platt till marken. Snart återstår väl bara regeringens projekt att hitta utvinningsbar olja utanför Gotland som en möjlig framtid för ön. Östersjöns oljeschejker vid stranden av ett döende hav! Gotland får helt enkelt inte isoleras från fastlandet. Det är stor risk för det nu. Kollektivtrafikmomsen slår regionalpolitiskt fullkomligt snett. Vad menar regeringen egentligen med propositioner om regionalpolitik när de senare kvaddar viktiga förutsättningar genom denna moms? Miljömässigt är det ju nästan en parodi. Vi vet alla hur det står till med vår miljö i dag och att den hela tiden försämras. Utsläppen från bilismen är en av de allra största miljöförstörarna. Försurande utsläpp från biltrafiken är ett jätteproblem. I dagarna har vi i Dagens Nyheter sett skrämmande försurningskartor för vårt land. Vi vet också att trafikarbetet kommer att öka. Kraftigt höjda åkkostnader för den kollektiva trafiken leder till att färre åker kollektivt. Detta fanns med redan i utredningen om kollektivtrafikmomsen. Vi kommer in i en period med ökande bilåkande som leder till mera utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Vi har ett riksdagsbeslut om ett koldioxidtak som regeringen uppenbarligen vill spräcka. Vi har en internationell konvention, Montreal-konventionen, om kraftiga sänkningar av kväveoxidutsläpp. Kollektivtrafikmoms gör det inte lättare att klara den överenskommelsen. Vi ser här hur regeringen tillsammans med folkpartiet trotsar och sätter riksdagsbeslut ur spel. Vi ser hur regeringen tillsammans med folkpartiet aktivt arbetar som storskaliga miljöförstörare. Miljöpolitiska mål har uppenbarligen ingen betydelse för regeringen för tillfället. Man tycker man uppenbarligen att det inte spelar någon roll om vi får mera miljöförstöring. Det går inte att tolka Åsbrinks svar på något annat sätt. Vi måste döma efter gärningarna och inte efter de många vackra orden. Ord klarar inga miljöproblem. Regeringens medvetna politik att överföra trafik från kollektivtrafik till bilar innebär att vi får räkna med ett ökat antal döda och lemlästade på vägarna. Förutom att det är djupt cyniskt att på detta sätt vilja öka skadorna är det orimligt ur statsfinansiell synpunkt. Regeringen vill sänka kostnaderna för den offentliga sektorn genom olika indragningar. Varför inte ägna sig åt förebyggande verksamhet genom att arbeta för att minska skadorna genom att se till att åkkostnadsskillnaden mellan förstörande och icke förstörande trafik blir så stor att det blir attraktivt att använda kollektivtrafiken. Det finns verkligen goda skäl för regeringen att slopa kollektivtrafikmomsen. Men regeringen envisas med att arbeta efter den förstörande linjen, som om samhällsekonomiska kostnader och sociala kostnader spelar liten roll. Herr talman! Det är dags att riva upp det dåliga beslutet att införa moms på kollektivtrafiken. Det går att få en stor riksdagsmajoritet för ett sådant förslag. Det är viktigt för våra glesbygder och det är viktigt för Gotland. Det är viktigt för miljön. Det är viktigt för att vi skall kunna utveckla spårburen miljövänlig kollektivtrafik. Vore det inte viktigt för regeringen att kunna uppvisa en gnutta miljöprofil och en gnutta omtanke om en isolerad ö som Gotland?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr kan jag bara konstatera att någon vilja från regeringens sida att medverka till en bättre kollektivtrafik genom att undanta densamma från moms inte föreligger. Jag är medveten om att momsen slår olika ute i landet, bl.a. helt beroende på hur mycket av ingående moms man har att dra av. Jag är själv styrelseledamot i GLAB, vårt regionala trafikföretag i Göteborgsregionen. Vi tvingas höja taxan med 17--18 % beroende på momsen. Vi måste sedan höja taxan ytterligare beroende på de kostnadsökningar som har drabbat oss under året. Om vi inte gjorde det skulle kommunerna få gå in med ännu större subvention, vilket i sin tur skulle betyda att vi måste höja skatten, och det får vi inte göra. Som statsrådet kanske förstår är det inte någon lätt ekvation vi har att brottas med ute i trafikbolagen. Nåväl, om nu inte statsrådet vill sänka momsen så finns det naturligtvis andra sätt att kompensera länsbolagen och kommunerna för ökade kostnader. I min fråga tog jag även upp om regeringen är beredd att på annat sätt kompensera för de ökade kostnaderna. Jag kunde inte riktigt utläsa det av svaret. Ett tredje sätt, som jag redan nu inledningsvis vill ange, är att man kan stimulera trafiken också genom en ökad satsning på infrastrukturen, dvs. ge bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, såväl den spårburna trafiken som vägtrafiken. Jag tänker bl.a. på en utbyggnad av järnväg, spårväg och bussgator. Jag deltar rätt ofta i olika trafikkonferenser, och det är en ganska allmän uppfattning, oberoende av vilken politisk hemvist man har, att det är staten som skall stå för infrastruktursatsningen. Vi vet exempelvis att SJ anser sig behöva minst 40 miljarder kronor fram till sekelskiftet. Det är ett krav som vi ifrån centern ställer upp på och stöder, och det gör också flera andra partier. Jag har i tidigare debatter här i kammaren påpekat att det snart finns en majoritet för 40 miljarder kronor. Tyvärr verkar det fortfarande vara så, att regeringen har en mycket ljum inställning till satsningar av detta format. Med sådana satsningar jag här nämner skulle kollektivtrafiken, t.ex. järnvägen, få en helt annan konkurrenskraft, precis som Erik Åsbrink nämner, i förhållande till flyget och bilen. Dessa satsningar skulle innebära mycket, exempelvis i Göteborgsregionen, för en utbyggnad av järnvägen. Det skulle också ge den regionala trafiken en helt annan möjlighet att föra in en spårburen pendeltågstrafik. Kommunerna skulle naturligtvis också få kosta på en hel del, men inte på det sätt som var fallet med västkustbanan. Där fick man vara med och bekosta spåret, men det tillhör infrastrukturen. Kommunerna får ta fram pengar till nya tåg, och det är ganska stora kostnader. De kostnaderna är man beredd att ta, men förutsättningen är att staten står för själva infrastrukturen. Det vore bra om statsrådet Åsbrink kunde ge någon synpunkt på detta i denna debatt. Jag vill slutligen säga följande. Om man talar med människor ute i landet -- inte bara med väljare, utan också med politiker -- finner man att vi egentligen inte är oeniga i dessa frågor. Regeringen har fått en skrivelse från SLTF, och ordföranden som har undertecknat skrivelsen heter Bosse Ringholm, och han är ju inte helt okänd. När trafikutskottet var på besök kunde man nästan få intrycket, höll jag på att säga, att de var centerpartister allihop. De kunde även ha tillhört en del andra partier, men i vilket fall som helst var det en enig uppfattning att det inte skulle vara någon moms på kollektivtrafik och att staten måste satsa mer på investeringar i infrastruktur ute i landet. När jag är ute i landet möter jag ofta den inställningen. Det finns en enighet om att man borde göra på det här sättet. Jag vill avsluta mitt första inlägg med att säga att det borde underlätta för statsrådet, när han inte vill vara med att sänka momsen och inte vill ta särskilda medel ur budgeten och ge till länsbolagen, han i varje fall skulle välja det tredje alternativet, dvs. se till att det blir riktiga infrastrukturinvesteringar på olika håll i landet. Då kan det på sikt skapas förutsättningar att konkurrera på det sätt som Erik Åsbrink själv anger i sitt svar.

Herr talman! Vi har inte bara världens högsta skattetryck. Vi har också världens högsta moms. 1991 kommer att förstärka vår ledande position. Den innebär bl.a. att moms införs på persontransporter. Taxi-, tåg-, buss-, flyg och båtresor beläggs således med moms. Inför den nu förestående vintersäsongen kommer alla utförsåkare att drabbas av avsevärt höjda liftkortskostnader på grund av momsbreddningen. Momsbreddningen avseende persontransporter kommer att medföra stora konsekvenser. Omfattande volymminskningar kan förväntas och kommer att förstärkas, eftersom kostnadskrisen ytterligare driver upp priserna. Många människor kommer av ekonomiska skäl att minska sitt inhemska resande. De områden i vårt land som i stor utsträckning är beroende av turismen kommer att drabbas dubbelsidigt. Vi kan nu konstatera att den redan genomförda turistmomshöjningen har inneburit volymminskningar med över 10 %. Resemomsen kommer för många delar av vårt land att bli förödande. Risken för småföretagskonkurser kommer därför att öka. Redan sysselsättningssvaga områden får ytterligare ett knivhugg i ryggen. Konkurrensförmågan försvagas avsevärt. Risken är uppenbar att dessa områden kan komma att drabbas av en onormalt stor arbetslöshet. Till dessa svåra personliga problem kommer sedan ökade levnadskostnader i form av bl.a. höjda resekostnader med flera tiotal procent till följd av bl.a. resemomsen. Jag skall ta två exempel på vad införandet av moms på persontransporter betyder. En familj från Sverige som väljer att vintersemestra i Norge, och använder det miljövänliga kollektiva färdmedlet tåg för sin semesterresa, slipper betala moms på resan eftersom det är en utrikes resa. Dessutom slipper denna familj att betala moms på sina liftkort på vintersportorten i Norge, eftersom Norge inte momsbeskattar denna typ av tjänst. Bara liftkorten för en familj med två barn ökar med uppemot en tusenlapp i den svenska fjällvärlden på grund av bl.a. momsbeskattningen den 1 januari. Dessutom stiger resekostnaden med 25 % för att med tåg ta sig till den svenska turistorten. Enligt gårdagens tidningar kommer gotlänningen att drabbas av med 35 % höjda resekostnader till fastlandet. Herr talman! 35 % i ökade resekostnader för gotlänningen för att ta sig till fastlandet! Det är ofattbart. Det är lika ofattbart att regeringen med öppna ögon har bidragit och kommer att bidra till att en av de huvudsakliga näringsgrenarna på Gotland, turistnäringen, får ytterligare en tung börda att bära. Hur kan regeringen medvetet slå ytterligare en kil in i gotländskt näringsliv? Har regeringen glömt alla de människor på Gotland som är beroende av en livaktig och växande turistnäring? Den enskilda människan är helt bortglömd i statsrådets svar. Teknokratiskt och kyligt poängterar statsrådet vikten av att ha samma momssats på alla varor och tjänster som tillhandahålles i vårt land. Jag förstår att de enskilda människorna på bl.a. Gotland och i Norrlands inland känner en stigande oro inför framtiden. Många frågar sig helt naturligt vad som skall hända med den stigande kostnadsutveckling som regeringen bidrar till genom momshöjningen. Hur vill statsrådet Åsbrink teckna deras framtid? Varför vill inte statsrådet harmoniera med vad som föreslås inom EG? Är det randstaten Sverige som även gäller för statsrådet? Jag kommer själv från Blekinge. Länstrafiken i detta län har på grund av momsen och andra kostnadsstegringar aviserat en taxehöjning på över 30 %. Hur påverkar denna prishöjning reseunderlaget? Hur skall det gå för Blekinge kustbana med en sådan utveckling? Avslutningsvis, herr talman, skall jag nämna något om förhållandena inom EG. Först och främst föreslår man inom EG att momsen avseende persontransporter skall ligga i den lägre momsnivån mellan 4 och 9 %. Nästan alla EG-länder ligger redan i dag inom detta skikt. Det är ju också på det viset att Danmark, Irland, England och delvis Italien inte har någon moms alls beträffande den kollektiva persontrafiken. Socialdemokraterna har inget intresse av att sänka skattetrycket. Erik Åsbrink har ju själv i en intervju i TVs Aktuellt samma dag som riksdagen beslutade om skatteomläggningen uttalat följande: ''Det har aldrig varit en huvudsak för oss att lova ett sänkt skattetryck.'' Folkpartiet delar numera klart och tydligt den moderata uppfattningen att skattetrycket måste sänkas, och senast i går kväll i TV-programmet Magasinet anslöt sig folkpartiledaren till det moderata kravet om en sänkt moms. En sista fråga till statsrådet: Varför inte lyssna på människorna och inleda en sänkning av skattetrycket genom att avstå från att införa moms på persontransporter? En sådan åtgärd innebär att vi får en harmonisering med EG. Sysselsättningssvaga orter som är beroende av turism får en ökad chans att leva vidare utan bidrag. Miljövänlig kollektivtrafik stimuleras.

Herr talman! I vanlig ordning har jag nu från företrädare för tre olika oppositionspartier fått hör en lång rad litanior om alla katastrofer som skall svepa fram över Svea rike om en och en halv månad och framåt. Regionalpolitiken kommer att slås i spillror, miljön kommer slutgiltigt att förstöras, glesbygden kommer att utarmas, kollektivtrafiken kommer att slås i bitar osv. Jag skulle bara vilja ge ett gott råd: Sluta mycket snart med den typen av uppenbart orimliga påståenden. Ganska snart kommer nämligen verkligheten att vara över oss, skattereformen att genomföras och människorna få uppleva den i särklass största inkomstskattesänkning som någonsin har genomförts i vårt land. Därtill kommer den kraftigaste höjningen av barnbidrag som någonsin har genomförts, samt förbättringar av bostadsbidrag, bostadstillägg och pensionstillskott. Det rör sig om en skattereform som totalt sett för 1990/91 har en omslutning på 100 miljarder kronor. Det är en skattesänkning som i sin storlek överträffar vad som skett i varje annat land. Skattereformer har genomförts i många länder, men alltså inte av den omfattningen. Jag tycker att det är närmast komiskt att höra Karl Gösta Svenson orera över detta, med tanke på det synnerligen blygsamma prestationer som åstadkoms under den tid då moderaterna satt i regeringsställning och var med och påverkade skattepolitiken. Vad hände då? Jo, det samlade skattetrycket steg, momsen höjdes två gånger, det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter steg, kommunalskatten steg och den statliga inkomstskatten steg. När ni lämnade regeringen, eller om ni blev utsparkade, 1981, hade ni fått upp den högsta marginalskatten till 85 %. Man kan diskutera om det är bra eller dåligt med höga marginalskatter, men man kan konstatera att moderaterna är väldigt duktiga på att reformera skatterna i opposition. De åstadkommer mycket litet i regeringsställning. Möjligen kan man därav dra slutsatsen att de skall få fortsätta att vara duktiga skattereformatörer på betryggande avstånd från regeringsmakten. Helt kort några ord om EG. Karl-Gösta Svenson påstår att EG har beslutat att införa en lägre momssats för kollektivtrafiken. Det är inte korrekt. EG har inte beslutat någonting över huvud taget när det gäller mervärdeskatten. Jag har haft möjlighet även på senare tid att få noggrann information om den saken. Sanningen är att det inom de olika EG-länderna råder ett sammelsurium av olika regler. Vissa länder har en enhetlig mervärdeskatt, andra länder har två eller flera skattesatser. Några beslut av något som helst slag har inte fattats om mervärdeskatten. Använd inte det argumentet! Man får höra från de mest skilda håll att vi skall anpassa oss till EG, nämligen då någon har hittat ett inslag i ett EG-land som passar de egna partipolitiska syftena. Sanningen är att EG inte har bestämt sig för någon harmonisering, inte ännu i varje fall. Det är litet konstigt att begära att Sverige skall anpassa sig till någonting som inte existerar. För att återvända till litaniorna handlar det alltid om att gå emot olika inslag i finansieringen av skattereformen. Ni har ingenting emot att inkomstskatten sänks, men ni går i praktiken emot att ta ansvar för att den finansieras. Alla de konkreta exempel som nämns går ut på att beröva oss skatteinkomster som vi behöver för att göra det möjligt att genomföra denna stora och viktiga skattereform. Detta görs av partier som i sina egna skattealternativ har gapande stora underskott i finansieringen redan i utgångsläget. För centern handlar det snällt räknat om 9 miljarder i brist, och för moderaterna handlar det om det närmast ofattbart stora beloppet 40 miljarder kronor. Men det handlar inte bara om att lättsinnigt strö löften omkring sig, att lova skattesänkningar till höger och vänster och försöka ge sken av att detta inte behöver betalas, att det är gåvor som tas från himlen och delas ut till människorna. Det handlar också om, och nu vänder jag mig speciellt till Rune Thorén, ett enastående hyckleri i diskussionen om olika typer av resor och transporter. Jag stod i den här kammaren för bara några dagar sedan och diskuterade med Rune Thoréns partivänner som klagar över att bensinskatten är för hög och menar att den borde sänkas. Det parti som Rune Thorén tillhör har motionerat om att bensinskatten skall sänkas och att momsen skall tas bort från bensinskatten. Vilka skulle då följderna ha blivit för den kollektivtrafik som Rune Thorén här i dag påstår sig ömma för? Har Rune Thorén öppet bekämpat den centermotion som har lagts fram? Gå gärna upp i denna talarstol om en stund och säg: Jag tar avstånd från det förslaget, för det missgynnar kollektivtrafiken. Någon måtta på opportunismen får det ändå vara. Ena dagen gråter ni över att kollektivtrafiken missgynnas och kräver skattelättnader för den, andra dagen gråter ni över att bilismen missgynnas och kräver skattelättnader för den. Någon elementär konsekvens och fasthet måste det väl ändå finnas även för centerpartiet. Jag kan väl få ett besked, om Rune Thorén i likhet med mig är beredd att ta avstånd från de opportunistiska förslagen om en sänkt bensinskatt. Miljöpartiet uppträder mer konsekvent i det avseendet. Det är en annan sak att den bild som Carl Frick utmålar av hur Gotland skall gå under, regionalpolitiken trasas sönder och miljön slutgiltigt förstöras är orimlig med tanke på den skattereform som vi genomför.

Herr talman! Jag kan försäkra statsrådet Åsbrink om att jag inte har sagt att miljön slutligen skulle förstöras. Jag tror att den har en bärkraft ett tag till. Men de långsiktiga processerna är mycket allvarliga, när man nu medvetet för över människor från kollektivtrafiken till ett ökat bilåkande på grund av kollektivtrafikmomsen. I miljöpartiet ställde vi upp bakom en hel del av det som var grunderna i skattereformen. Men vi ställde inte upp på allt. Stora delar gick vi med på, men vi ville finansiera dem på helt andra sätt än regeringen och folkpartiet gjorde. I våra finansieringsförslag ingick definitivt inte att det skulle vara moms på kollektivtrafiken. Jag tycker att det är mycket viktigt att man gör klart vad man syftar till. I miljöpartiet anser vi det vara mycket viktigt att man noga och medvetet arbetar på sådant sätt att man inte för över åkande från tåg till bilar. Det skall vara precis tvärtom. Det är därför som vi har sagt att vi tycker att det är okej med ''Saddamhöjningarna'' på bensinen. Det har faktiskt inneburit ganska rejäla minskningar av bilåkandet. Det har gått bra och det har varit bra för miljön. Däremot har vi lagt fram ett förslag om att i någon mån kompensera människor som bor i glesbygd, eftersom en del av dem får mycket kraftigt höjda kostnader. Men vi har inte velat manipulera själva bensinpriset, för vi tycker att det är en mycket viktig signal till människorna, att de skall inse att man kan ändra sitt åkande högst väsentligt. Man kan sänka farterna och man kan samåka så att man totalt sett minskar sitt åkande. Det är utomordentligt viktigt. Var och en av oss kan ta ansvar för våra miljöutsläpp genom att minska hastigheter och strukturera om själva åkandet. Det stora problemet är att kommuner och landsting, som tidigare har finansierat kollektivtrafiken med ungefär 50 %, på grund av att skattereformen också innebär ett stopp för kommunala skattehöjningar nu inte heller ges utrymme att kompensera en del av de stora höjningar som momsbeläggningen och andra saker medför. Det innebär att taxehöjningarna blir fantastiskt höga. Det råder inget tvivel om att det kommer att påverka åkandet. Redan den utredning som föregick beslutet, kommittén för indirekta skatter, kunde påvisa att momshöjningen skulle innebära en minskning av kollektivtrafikåkandet med ungefär 15 %. Det var klart fastlagt i utredningen. Utan överdrift kan jag säga att jag är övertygad om att vi, jämfört med i dag, kommer att få se ett betydligt ökat bilåkande efter nyår. Det är utomordentligt beklagligt. Därför måste man se över kollektivtrafikmomsen och se till att den kommer bort. Vi skulle också i detta sammanhang vilja säga att vi tycker att det är orimligt att flyget inte är belastat med samma drivmedelsskatter som bilismen. Det innebär också en orättfärdig konkurrensfördel för ett mycket smutsande sätt att ta sig fram i världen. Bort med kollektivtrafikmomsen! Det är ett utomordentligt viktigt krav från oss som är miljömedvetna.

Herr talman! Riksdagen företräder hela landet. Jag sitter, som jag sade tidigare, med i GLABs styrelse och jobbar mycket med kollektivtrafiken. Jag vet exakt hur momsen slår. Det är inte första gången jag talar för kollektivtrafiken. Jag nyttjar den också. Självklart har jag som riksdagsledamot och ledamot av centerns riksdagsgrupp ett ansvar för trafiken i hela landet. Erik Åsbrink vet lika väl som jag att vi inte har någon kollektivtrafik på vissa platser. Det finns en mängd människor i glesbygden, och t.o.m. på sina håll i våra storstäder, som är beroende av att ha bil. Erik Åsbrink undrade om vi kunde dela uppfattning. Jag har deltagit i STORK, storstadstrafikkommittén. Vi var inne på olika lösningar: regional bensinskatt, biltullar. Läs utredningen! Jag har inte varit emot det. Jag tycker att det vore positivt om vi kunde hitta ett sätt att öka finansieringen i våra storstadsregioner. Men det får inte drabba glesbygden. Samtidigt har jag, till skillnad från Erik Åsbrink, på litet längre sikt förfäktat att vi måste vidta en mängd åtgärder för att få en bättre kollektivtrafik i våra storstäder, men även i glesbygden. Vi behöver få en bättre regionalpolitik genom att satsa på infrastruktur. Det berörde inte Erik Åsbrink ett dugg. Det passade inte. Det var bättre att hoppa på EG-frågan och andra frågor för att komma ifrån detta. På samma sätt tycker jag att det var när landets länsbolag höjde taxorna och åberopade momsen. Då kom det direkt en skrivelse från departementet om att man nu passat på att smyghöja taxorna för mycket. Det svar jag får av Erik Åsbrink stämmer inte med min erfarenhet från GLAB. Sanningen är att kostnadsökningen gör 17--19 % för oss. Varför är det så? Jo, för att vi köper vår trafik. Ungefär 3 % kan tillgodogöras genom dem vi köper från. Det betyder att vi skattefinansierar med 50 %. Det ger det dubbla, alltså 6 %. 6 från 25 är 19. Det är ungefär vad det skulle röra sig om. För Göteborgs kommun liksom för SL är skattefinansieringen betydligt större och då slår det inte på samma sätt, utan man kan göra ett mindre uttag. Bygger verksamheten på självfinansiering, via taxa, betyder momsen väldigt mycket. Det vore bra om Erik Åsbrink -- om han inte är beredd att sänka momsen, inte är beredd att kompensera -- i varje fall kunde besluta att ge kollektivtrafiken förutsättningar. Det kan man bara göra genom att satsa på en utbyggd infrastruktur. Då rör det sig om de belopp som nämnts, 40 miljarder fram till sekelskiftet.

Herr talman! Statsrådet gav inga svar på de frågor jag ställde. Han sade ingenting om vad som händer med gotlänningarna och turistnäringen på Gotland, ingenting om vad som händer med turistnäringen i Jämtland och Härjedalen som drabbas av den införda resemomsen. De har redan i hög grad drabbats av den höjda turistmomsen. Det har klart framgått av höjningen av turistmomsen att vi får volymeffekter. Enligt utredningen KIS föreligger det också negativa volymeffekter för resandet, inte minst det lokala resandet och tågresandet. Jag sade aldrig, statsrådet Åsbrink, att EG hade beslutat någonting. Men det finns ett förslag i EG. Det är skillnad mellan de två. Det förslaget ligger fortfarande kvar. Västtyskland 7 alternativt 14. Det är stor skillnad mot de 25 procentenheter som Sverige drabbas av den 1 januari. Sedan talade statsrådet Åsbrink om litanior. Vi får, som statsrådet väl känner till, inget sänkt skattetryck. I stället slår sig statsrådet för bröstet och säger att när man gör denna stora skatteomläggning är man nödsakad att kombinera den med höjda bidrag. Höjda bidrag -- en ny rundgång. Vi höjde inte skattetrycket under den borgerliga regeringstiden, utan vi bibehöll skattetrycket. Så var det statsrådet Åsbrink. Finansdepartementets företrädare och även statsministern återkommer med varierande belopp i fråga om finansieringen. Ibland använder man sig av beloppet 47 miljarder, ibland är det 45 miljarder och i dag är det 40 miljarder som gäller. Vi har finansierat det skatteomläggningsförslag för 1990/91 som vi deltagit i debatten om. Det framgår klart och tydligt av Bo Lundgrens anförande den 13 juni. Läs det protokollet! Där framgår vår finanisering av våra förslag till en skattereform, som innebär ett sänkt skattetryck.

Herr talman! Som ett led i finansieringen av skattereformen tar vi bl.a. ut moms på ett bredare område än tidigare. Moms skall tas ut på energin -- däribland på bensin och den höjningen är redan genomförd. Från kommande årsskifte skall moms tas ut också på kollektivtrafiken. Dessa pengar behöver vi för att finansiera sänkta inkomstskatter. Alla som klagar över detta, men samtidigt vill ha denna inkomstskattesänkning, är skyldiga att tala om vilken alternativ finansiering de har att anvisa. Men det får vi aldrig höra, därför att framför allt Karl-Gösta Svenson, Rune Thorén och deras partivänner ständigt försöker intala människor att det går att säkra skatter på alla möjliga vis utan att det kostar någonting. Sänkningen behöver inte betalas av människor av kött och blod, i varje fall inte så att det märks, utan det är någon mystisk finansiering som täcker den sista kronan, men som inte märks i den dagliga tillvaron. Det är det låtsasspel och den bluff som ni försöker intala svenska folket kan genomföras. Människor förstår naturligtvis att den typen av trolleritricks inte går att genomföra. Om man skall sänka skatterna, får man lov att antingen höja andra skatter eller skära ner på de offentliga utgifterna. I båda fallen är man skyldig att tala om exakt vad man skall använda för finansiering, men det gör inte ni. Därför ägnar ni er åt tjyv och rackarspel, när ni står här och lovar ut gåvor åt alla möjliga håll. Kollektivtrafiken kommer inte i ett sämre läge genom skattereformen, snarare kommer dess konkurrenskraft att förstärkas. Det har jag visat på i mitt ursprungliga svar. Totalt sett, och i genomsnitt, ökar kostnaderna för kollektivtrafiken som en följd av skattereformen med 10--12 %. Går man ut med krav på taxehöjningar på 20--40 % kan det inte vara skattereformen som förklarar hela denna ökning, utan då är det andra faktorer som bidrar. Jag vill inte bestrida att det kan finnas andra kostnadsökningar. Det måste undersökas från fall till fall, men jag reagerar starkt emot om man från kollektivtrafikföretagens och vissa riksdagsmäns sida påstår att det är skattereformen som leder till dessa höjningar. Så är inte fallet. Skattereformen tar ansvar för sina genomsnittliga 10--12 % i taxehöjningar, men den skall inte ta på sig ansvaret för de taxehöjningar som har andra orsaker. Jag tycker att resenärerna skall hålla ett öga på alla de företag -- det må vara kollektivtrafikbranschen eller andra branscher -- som passar på att höja sina priser litet extra och skyller på skattereformen. Den typen av slentrianmässiga prishöjningar skall vi inte acceptera. Det är en av orsakerna till att inflationen i Sverige är hög, att vi har accepterat sådana höjningar litet för lättvindigt i det förflutna. Rune Thorén tog i sitt inlägg upp frågan om hur man kan begära sänkt bensinskatt den ena dagen och sänkt skatt på kollektivtrafik den andra dagen. Rune Thorén försöker förklara detta med att det ena fallet rör storstäderna och det andra glesbygden. Men det är ett litet för enkelt sätt att smita undan. Ni har krävt att momsen på bensinpriset skall tas bort över hela landet och även i storstäderna. När den här stormen rasade var det opportunistiskt och tacksamt att stryka alla sådana intressen medhårs. Ni hade inte kurage att hålla emot, utan då skulle bensinskatten sänkas över hela landet. Därför är det opportunism och hyckleri att ena dagen med gråten i halsen tala om att kollektivtrafiken råkar illa ut och nästa dag med lika mycket gråt i halsen tala om hur illa det går för bilismen över hela landet. Det är vad ni har gjort, och detta är inte bara ansvarslöst, utan jag blir faktiskt upprörd när inte ens den mest elementära konsekvens iakttas i politiken. Det är rena hållningslösheten som härskar, vilket det här är ett mycket tydligt exempel på. Man kan begära ökade investeringar i infrastrukturen och större satsningar på kollektivtrafiken. Det ställer också jag mig bakom, men detta går bara att genomföra om det går att skaffa fram pengar. När man framför ett budskap där man vid ett och samma tillfälle säger att skatterna skall sänkas och utgifterna höjas, är man tillbaka på nytt i den totala ansvarslösheten. Det finns inget samband mellan inkomster och utgifter och ingen budget som ni måste ta ansvar för. Ni bara kräver och kräver. Det är ingen konst att skriva långa önskelistor, men era löften är ingenting värda. Det är konfetti som ni strör över svenska folket. Större värden än så har inte era löften. Jag vill kort kommentera det som Karl-Gösta Svenson sade. Det är ett faktum och det är bara att slå i statistiken så ser man att skattetrycket 1981, när moderaterna lämnade regeringen, var högre än 1976. Kontrollera siffrorna en gång till, så ser ni att jag har rätt! Skattereformen är totalfinansierad och innebär därför inte några stora höjningar av levnadsstandarden. Genom att en del av finansieringen läggs på annat än hushållen blir det en ökning nästa år av köpkraften med 2 %. Den utarmning som ni beskriver kommer inte att inträffa. Kommunerna förlorar inte på reformen. Effekterna mellan stat och kommun neutraliseras. Glesbygden kommer inte att förlora. De studier som har gjorts visar att det blir en bra regionalpolitisk profil på denna skattereform.

Herr talman! Inte heller i detta inlägg tar statsrådet upp förhållandena på Gotland och Gotlands näringsliv med den stora andel turism som gotlänningarna är beroende av. Turismen på Gotland har redan blivit negativt drabbad av höjningen av turistmomsen. Dessa effekter förstärks nu när resemomsen också införs. Jag vill ytterligare en gång upprepa det som jag redan har sagt två gånger, att gotlänningen drabbas av en 35 procentigkostnadsökning när han åker över till fastlandet. Detta beror i hög grad på införandet av denna moms. Statsrådet sade ingenting om Blekinge kustbana som har haft problem som kommer att förvärras genom ökade kostnader och ett minskat reseunderlag. Vi bör i stället öka reseunderlaget för att få en bra förbindelse från Karlskrona till Malmö och vidare ut till EG-länderna, när vi så småningom blir medlemmar i Gemenskapen. När man inte sänker skatterna och skattetrycket utan bara påför indirekta skatter, blir effekterna negativa. Jag nämnde Gotland och Jämtland och Härjedalen som exempel. Konkurrensförmågan försvagas i hög grad, och därför drabbas inte bara enskilda företag utan även människorna som är sysselsatta i de svaga områdena. Det är den ekonomiska politiken i Sverige, statsrådet Åsbrink, som har medfört dels att ni driver igenom en skattereform som leder till en engångsinflation på ca 7 % under dessa två år, dels att kostnaderna har drivits upp. Detta för med sig sådana negativa effekter som att lokala länstrafikbolag och andra trafikbolag måste höja sina priser utöver momsen. Därför blir det så stora prishöjningar den 1 januari 1991.

Det vore bra för landet och för orter i Jämtland och Härjedalen och på Gotland. Det skulle stärka näringslivet och människorna som bor där, eftersom de då har bättre möjlighet att få sysselsättning.

Herr talman! Det råder inga tvivel om att om momsen togs bort på kollektivtrafiken, skulle inte kostnadsökningarna inom kollektivtrafikområdet alls bli av den storleksordningen som man nu befarar runt om i landet. Om man lägger moms på någonting, bidrar detta helt klart till inflationsbrasan. Personligen hyser jag en genuin oro för en ö som Gotland, som ligger en bit från fastlandet. Människor måste åka båt eller flyga för att över huvud taget ta sig dit eller därifrån. Man har inte något alternativ. Det finns inga andra sätt att ta sig dit, möjligen kan man segla eller paddla men det är tidsödande och kan vara besvärligt vintertid. I grunden är man alltså alternativlös i det här fallet. Därför är det utomordentligt allvarligt med dessa mycket kraftiga kostnadsökningar, varav momsen står för en mycket stor del, som färjetrafiken nu drabbas av. Gotland lever i stor utsträckning på turism. Kombinationen turistmoms och resemoms gör naturligtvis att situationen i sommar kommer att bli mycket allvarlig. Man kan påräkna att arbetstillfällena på ön kommer att minska. Därför är det viktigt att regeringen har överblick över detta och ser efter vad som kan göras för att på något sätt kunna stötta ön när den nu får problem. Jag tycker inte att mina skildringar är överdrivna. Det är helt realistiskt att inse att dessa ekonomiska företeelser kommer att drabba ön mycket hårt. Alternativen är få. Regeringen måste också ta ett ansvar för utvecklingen på ön, när man nu inför denna skattereform, i det här fallet med folkpartiets hjälp. Kanske folkpartiet och regeringen som så många gånger tidigare har samarbetat kan enas om ett sätt att hjälpa Gotland. Det skulle inte vara så dumt. Problemet är också att regeringen i sin senaste skrivelse, nr 50, har sagt -- om jag tolkar det rätt -- att i valet mellan kampen mot inflation och arbetslöshet, väljer man alltså kampen mot inflation. Jag hoppas att denna drastiska förändring av den socialdemokratiska politiken, som innebär ett avsteg från den fulla sysselsättningspolitiken, inte onödigtvis skall drabba Gotland. Gotland är en isolerad ö, och situationen där är besvärlig. Vi måste på olika sätt värna om speciella delar av landet. Det finns naturligtvis andra delar, såsom Blekinge med sin kustbana, som också kommer att få det besvärligt. Men eftersom jag bor på Gotland tycker jag att det är en utomordentlig viktig del av landet att värna om. Många människor skulle behöva komma dit ofta för att njuta av den fantastiska naturen och hämta rekreation innan det är dags att återuppta arbetet när hösten kommer.

Herr talman! Jag väntade med att begära ordet, eftersom Åsbrink blir så oerhört upprörd, vilket kanske inte är så bra. Då kan jag förstå att han uttrycker sig som han gör. Det är inte ofta man här i kammaren får höra att vi bedriver tjuv och rackarspel när vi framför våra krav och förslag. Detta riktar sig inte bara mot mig, utan lika mycket mot Åsbrinks partivänner, som jag träffar ute i landstingen, i kommunerna, i länstrafikbolagen och i SLTF. Där råder det ingen oenighet, utan man har de åsikter som jag har redovisat. Däremot har man blivit litet illa berörd av påhoppet att man skulle ha passat på att höja priserna. När vi i GLAB höjer priserna från 28 % till 30 %, består dessa höjningar till 17--18 % av momseffekten. Det är bara att läsa innantill. Ni får gärna komma ner och gå igenom alltihop. Jag tycker att denna debatt är onödig. Åsbrink sade att det är hyckleri att ena dagen säga att momsen skall tas bort på bensin. Jag redovisade här att vi i STORK under 70-talet började titta på förslaget om regionala bensinskatter. Det gäller att hitta ett system som kan anpassas lokalt till Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag är säker på att Åsbrink aldrig skulle säga: Ja, visst, det är bra. Sänk momsen på bensin ute i glesbygden och låt glesbygden få vara kvar. Hur skulle det ta sig ut? Man måste ta hänsyn till alla de människor som inte har möjlighet att åka kollektivt och som drabbas av dessa kostnader. Tyvärr är det ofta också samma människor som får ut en väldigt liten del av de positiva effekterna av skatteomläggningen. I stället får de vara med och betala. Jag beklagar att detta kallas för opportunism, hyckleri och tjuv och rackarspel. Vi inom alla partier skall naturligtvis göra så gott vi kan för att det inte skall bli dessa ökade kostnader för kollektivtrafiken. Jag upprepar vad jag tidigare sade. Om Åsbrink står fast vid att momsen skall vara kvar och inte är beredd att lägga ut pengar, utan tvärtom, enligt vad jag förstår, vill ta ifrån kollektivtrafiken en del för den olönsamma trafiken är det tredje, som jag vet är så viktigt för SJ och kollektivtrafiken i övrigt, att satsa på infrastrukturen. Om man vet det har man en framförhållning. Man får då försöka klara dessa bitar. Innebär det att man utmålar en katastrof och är negativ? Jag menar att det är precis tvärtom. Det är att vara positiv till kollektivtrafiken. Man visar att man tror på den och att man vill ge den förutsättningar. Det är minsann inget hyckleri när centern går ut och säger att vi är beredda att ge 40 miljarder till järnvägen och vi är beredda till ökade väginvesteringar för att få en bättre infrastruktur. Det gäller inte bara Arlandabanan, utan det gäller hela landet.

Herr talman! Jag vidhåller de hårda omdömen som jag har fällt om Rune Thorén och hans partivänner. Det är oförsvarligt, hållningslöst och opportunistiskt att ena dagen gå ut och säga att kollektivtrafiken måste gynnas med skattesänkningar -- så att folk inte börjar åka bil för mycket -- och den andra dagen gå ut och säga tvärtom. Det går inte ihop. Det är närmast löjligt att hänvisa till STORKs betänkande och att det där kan finnas några idéer om hur man skall ta ut pengar på annat sätt från storstäderna. Jag talar inte om STORK. Jag talar om centerns uppträdande här i riksdagen. Där finns det inga sådana förslag. Det gällde att momsen på bensin skulle tas bort över hela landet, även i storstäderna. Det fanns inga reservationer, och pengar skulle inte tas ut på något annat sätt. Detta är sanningen. Jag kommer att vidhålla dessa hårda omdömen. Jag tycker uppriktigt sagt att det inte är den typ av politiker som vi behöver i det här landet nu och under de kommande åren. Ni ägnar er åt att ställa ut löften som inte går att infria, löften som är som såpbubblor som spricker så fort man petar på dem. Jag tycker att ni skall sluta med det. Till alla tre företrädarna vill jag säga att vi har höga skatter i detta land eftersom vi har höga utgifter. Vi har ett ansvar för olika delar av landet, för Gotland, för Norrlands inland och för glesbygden. Hur skulle det ansvaret ha sett ut om vi inte hade varit beredda att ta ut skatter för att betala de insatser vi gör för kollektivtrafik, infrastruktur m.m.? Vi skall fortsätta att ta ut höga skatter i det här landet så länge vi har kvar dessa ambitioner. Jag vet att anspråken är stora och berättigade i många fall. Nu får jag återigen höra här att skatter skall sänkas på alla möjliga håll. Det utmålas en underbar tillvaro som kan skapas när skatterna har sänkts. Det sägs dock inte ett ord från Karl-Gösta Svensons sida eller någon annans om vad det är som skall skäras ned. Det skulle vara trevligt att få veta det någon gång. Men det får vi aldrig veta. Det är bara fråga om ensidiga löften om förbättringar. Det rör sig om skattesänkningar som inte behöver betalas. Jag vet -- och den insikten finns spridd här i landet, på Gotland, i Norrlands inland och i glesbygden -- att om den moderata politiken får råda, där bara de vassa armbågarna gäller och man bara skall ta hänsyn till den lilla kretsen och de allra närmast anhöriga och inte ta några hänsyn till andra människor, då blir det vassa armbågar som sätts i sidorna på gotlänningar och på glesbygdsbor. Då avrustar man samhället och dess möjligheter att hjälpa utsatta delar av landet. En sådan politik kommer vi socialdemokrater aldrig att gå med på.